Fru talman! Först beträffande själva terminologin -- om det skall heta faderskapserkännande, faderskapsbekräftelse eller någonting annat -- vill jag påminna om att det finns en bakgrund till det ändringsförslag som lanseras i propositionen. Det är framför allt en debatt i denna kammare, inte minst med folkpartiets olika företrädare, som gång på gång har pekat på att termen faderskapserkännande kan upplevas som kränkande av många. Man har från folkpartiets sida krävt en annan terminologi. Det är den debatten och de kraven som ligger bakom propositionen, där nu föreslås faderskapsbekräftelse i stället. Jag har motiverat varför inte har antagit Bengt Harding Olsons förslag om faderskapsförklaring. Det ordet finns på flera andra punkter i föräldrabalken. Det är inte så enkelt att på dessa platser ersätta faderskapsförklaring med någon annan terminologi. Jag är inte ens övertygad om att en sådan lösning skulle ha blivit bättre. Med hänvisning till det starka önskemål som under flera år har framförts här i kammaren tycker jag att det är riktigt att regeringen nu tagit upp frågan och kommit med ett konkret förslag. Till Elisabet Franzén vill jag bara replikera beträffande barnens ställning i vårdnadsmål, att vi ställer stora förhoppningar till den arbetsgrupp som skall arbeta inom regeringskansliet. Vi vill att det skall vara en förutsättningslös utredning. Vi har självfallet mycket noga studerat vad utredningen om barnens rätt har lagt fram för förslag. Det är ett alternativ. Men vi säger ju från utskottsmajoritetens sida att vill pröva även andra tänkbara alternativ för att stärka barnens ställning i vårdnadsmål, och vi vill alltså ha en förutsättningslös utredning. Vi är glada för att arbetet nu verkligen kommer i gång på allvar. Vi utgår från att utredningen inte skall behöva ta alltför lång tid, utan att vi kan emotse nya förslag till riksdagen i denna mycket väsentliga delfråga. Slutligen till Bengt Harding Olson om de ensamstående pappornas situation. Jag delar uppfattningen att vi först naturligtvis måste få en kartläggning och utifrån denna kartläggning sedan göra den samlade bedömningen. Jag vill i dag litet protestera mot Bengt Harding Olson, som säger att socialdemokraterna inte har något intresse för dessa frågor. Jag vill i all vänlighet påminna om att under senare delen av 70-talet när vi utformade reglerna för underhållsbidrag var det vi socialdemokrater som lade fram förslaget om fädernas förbehållsbelopp och hela den konstruktionen.
Fru talman! Lennart Andersson återkommer till frågan om terminologin. Det är riktigt, Lennart Andersson, att folkpartiet krävt att terminologin skall ändras, och det känns skönt att vi är ense på den punkten. Folkpartiet anser fortfarande att ''faderskapsförklaring'' är en bättre term. Jag kan åta mig att justera lagen på de punkter där det behövs, om Lennart Andersson behöver hjälp. Vad beträffar de ensamma fädernas situation är det bra att vi nu äntligen får den här debatten. Det känns tryggt att den förs även här i kammaren. Som jag nämnde tidigare har det förts en lång debatt i en rad tidningar. Det är tidningar som jag sade till justitieministern borde intressera henne, och de borde intressera även Lennart Andersson. Det är t.ex. tidningen Vi och Aftonbladet. Jag lånar gärna ut ett exemplar av dessa tidningar. Efter Aftonbladets artiklar kan man läsa: ''Nu satsas det på papporna, säger socialstyrelsen.'' Det är bra, och jag hoppas att även socialdemokraterna då kommer att satsa på papporna. Lennart Andersson säger att det gjordes av socialdemokraterna redan på 70-talet. Det är också bra -- fortsätt med det även på 90-talet. Ett sätt att göra det på är att stödja folkpartiets reservation på den punkten. Lennart Andersson inledde sitt anförande med en artighet. Jag har velat kvittera den artigheten. Vi har i den här debatten tre socialdemokrater med en sammanlagd taletid av minst 45 minuter. Genom att jag begärt replik på var och en av dem kommer jag upp i en något sånär jämförbar taletid.
Fru talman! När det gäller barnens talesrätt i domstol kan jag inte dela Lennart Anderssons tillit till regeringens arbetsgrupp, som skall behandla den frågan. Såvitt jag förstår består detta arbete hittils endast av riksdagens uttalande att det spörsmålet ''skall övervägas ytterligare i lämpligt sammanhang och att det bör ankomma på regeringen att bestämma formerna härför''. Har regeringen redan tillsatt en arbetsgrupp är det bra. Jag vet emellertid inte om så är fallet, och jag har inte sett direktiven. Till dess ett bättre förslag presenteras står vi fast vid vårt förslag om juridiskt ombud för barnen i vårdnadsmål.
Fru talman! Det gäller terminologin igen. Något skäl att ändra terminologin när man inte kommer på något bättre ord finns helt enkelt inte. Det är typiskt för socialdemokraterna att föreslå ändringar, som inte medför någon förbättring och inte ger reglerna någon ny innebörd. Socialdemokrater älskar nya lagar. Moderaternas lagförslag utmärker sig för att de medför förbättringar -- annars föreslår vi inga ändringar.
Fru talman! Jag måste då konstatera att Charlotte Cederschiöld inte tycks ha någon förståelse för opinionsyttringar som kommer fram i denna kammare från olika partigrupper. Socialdemokraternas ställningstagande visar att vi varit mycket mer lyhörda och velat gå folkpartiet till mötes genom att gå med på en ändring av den här terminologin. Vi har uppfattat det så, att det finns ett mycket påtagligt intresse i riksdagen att göra en ändring. Det är detta intresse vi nu tillgodoser. Vi tycker att det är en god regel att lyssna på riksdagens ledamöter och ta del av de uppfattningar de för fram. Som avslutningsreplik till Bengt Harding Olson vill jag säga att det är självklart för oss i vår partigrupp i lagutskottet att följa den situation under vilken ensamma pappor lever. Jag får ofta rapporter från exempelvis industriarbetare i min hemkommun. Många ensamstående pappor där måste arbeta extra t.ex. som taxichaufförer under lördagar och söndagar för att klara sin ekonomi. Jag kan också ta fram exempel på frånskilda skolledare och deras ekonomiska situation. Vi har ganska mycket sådant material att tillgå. Jag tycker att det är bra att arbetsgruppen i regeringskansliet nu sätter hög fart och tar tag i dessa frågor för att få fram en ännu mer fullständig kartläggning. Jag är övertygad om att vi sedan tillsammans skall kunna göra bra bedömningar och komma fram till förslag om åtgärder. Jag var i dag nyfiken på att få höra om Bengt Harding Olson redan nu hade några konstruktiva tankar om lämpliga åtgärder. Men den diskussionen kanske Bengt Harding Olson och jag kan ta privat efter den här debatten. Vi kan då jämföra varandras tankar och idéer för att se hur långt vi kan komma. Cederschiöld anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.
Fru talman! I tre år i följd har jag i riksdagen motionerat om förbättringar vad gäller umgänge med och vårdnad om barn. Under denna tid har jag fått många brev och telefonsamtal från förtvivlade människor. Det har varit människor som har känt sig hjälplösa i sin situation: de har rätt att träffa sin son eller dotter, men i praktiken har det inte fungerat. När jag började fördjupa mig i denna problematik trodde jag inte att det fanns så många ensamstående som hade och har dessa problem. Det kändes som om det tändes ett hopp för dessa människor, människor som inte i första taget träder fram och skriker på hjälp, därför att de ser det som ett personligt nederlag, ett socialt misslyckande i livet. I en del fall kan det t.o.m. bli så, att man dämpar sin förtvivlan med alkohol, som man sedan blir beroende av, följderna blir då mycket tragiska. Genom UFR, Umgängesrätts-Föräldrarnas förening, har jag fått träffa många människor som har denna besvärliga situation, och jag har också fått många värdefulla synpunkter på hur umgängesrätten praktiskt fungerar i vårt land. Föreningen har också noggrant följt både utredningsarbetet och propositionsarbetet, och man har i remissomgångar gett uttryck för sina synpunkter. Jag ser att medlemmar från föreningen i dag följer debatten från läktaren. Det är ett bevis på att det finns ett stort intresse för denna fråga från deras sida. Jag har tidigare här i kammaren sagt att om barn fick bestämma, så skulle skilsmässor förbjudas. Så tror jag att det är i de flesta fall, men givetvis inte i alla. Varje år är det många barn som upplever sina föräldrars skilsmässa. I Sverige hade vi 18 862 skilsmässor under år 1989, varav 11 792 med barn under 18 år. Därtill skall läggas alla separationer i samboförhållanden. Jag anklagar inte människor för att de går skilda vägar -- det kan vara naturligt att de gör det. Men viktigt är, fru talman, att om det finns minderåriga barn med i bilden båda föräldrarna då tar sitt ansvar för barnens uppväxt och fostran. Barn har rätt till både mamma och pappa -- det har konstaterats av många. Men tyvärr, i många fall fungerar det inte så i praktiken. I bland används barnen som slagträ i bråket mellan föräldrarna. De flesta barn vill träffa den förälder som flyttar. Det är dock inte ovanligt att den förälder som barnet bor hos medvetet eller omedvetet för över sin bitterhet och besvikelse över den misslyckade relationen på barnet. Efter att ha lyssnat på många människor och tagit del av många varianter av problem kan jag bara konstatera att barnen ofta glöms bort. Det är barnen som mår dåligt och tar skada. Fru talman! Efter att ha tagit del av och läst regeringens proposition och lagutskottets betänkande kan jag konstatera att det på flera punkter föreslås ändringar som sammanfaller med de krav som jag och mina medmotionärer, Ulla Vi har under punkt 1 i motionen föreslagit, att det skulle bli obligatoriskt med samarbetssamtal för alla skilsmässoföräldrar. Propositionen går inte så långt. I denna föreslås att kommunerna skall vara skyldiga att bereda föräldrar möjlighet till samarbetssamtal. Jag kan hålla med om att detta kan vara tillräckligt som ett första steg. Vi får se vad resultatet blir. Men om riksdagen så beslutar är det viktigt att detta budskap förs ut och att kommunerna erbjuder utbildad och kunnig personal på området. Jag är orolig för att detta i mindre kommuner inte får någon högre prioritet. Jag tycker att det ligger en del i vad Elisabeth Persson på denna punkt framfört i debatten. Följden kan bli att samarbetssamtalen inte anses meningsfulla och att samtalens kvalitet inte blir bra. Men jag är beredd att acceptera förslaget och kommer noggrant att följa utvecklingen. Under punkt 2 har vi föreslagit att vårdnadsutredningen skall vara avslutad inom tre månader. I propositionen föreslås åtgärder som kommer att innebära en snabbare väg. Utredaren skall gå direkt till tingsrätten och inte via socialnämnden. Detta är naturligtvis bra, men det är glädjande att utskottet i betänkandet skärper skrivningen. Man anser att en handläggningstid på tre till fyra månader torde vara ett rimligt riktmärke, något som också överensstämmer med Utskottet gör också ett tillägg i 6 kap. 19 § andra stycket, som kompletteras med föreskrift, varigenom rätten åläggs en uttalad skyldighet att se till att skyndsamhetskravet när det gäller vårdnadsutredningar tillgodoses. Jag anser att det är bra att utskottet gjort detta uttalande och tillägg. Som jag tidigare nämnt har barnets umgänge med båda föräldrarna en mycket stor betydelse. Det är därför oacceptabelt att det som sker i många fall är att vårdnadshavaren genom olika åtgärder saboterar och omöjliggör för barnet att få träffa den andra föräldern. Av många kontakter som jag haft med människor i detta ärende har jag också blivit uppmärksamgjord på att förhållandet också kan vara det omvända, att den förälder som har umgängesrätt struntar i att umgås med sitt barn. Jag anser att detta är ett lika stort fel som när vårdnadshavaren saboterar umgänget. Barnet skall sättas i centrum. Båda föräldrarna måste känna ett ansvar för barnets uppfostran, och då måste barnet ha rätt att umgås med båda föräldrarna på ett naturligt och riktigt sätt. Jag är övertygad om att barnet vill ha det så och att föräldrarna måste sluta upp med att enbart tänka på sig själva eller att skada den andra parten. I hemställan i vår motion under punkt 3 föreslår vi att reglerna skall skärpas för att tillförsäkra en förälder med umgängesrätt möjligheten att faktiskt utöva umgänget. Den som saboterar umgänget skall bli fråntagen vårdnadsrätten, om detta inte står i strid med barnets bästa. Detta yrkande har avstyrkts av utskottet. Men trots detta anser jag att skiljelinjerna inte är så stora. Utskottet skriver bl.a.: ''Är det klarlagt att en förälder utan godtagbara skäl har försökt försvåra eller omintetgöra ett umgänge mellan barnet och den andra föräldern kan detta tala för att vårdnaden bör överflyttas.'' När jag i dag lyssnade på Laila Freivalds tycker jag att detta blev dunklare. Hon sade att detta hade uppfattats på fel sätt. Jag är givetvis medveten om att man när man framför en sådan begäran också måste framlägga bevis. Därför måste förslaget föranleda en utredning. Jag hoppas att jag har tolkat utskottstexten rätt. Om jag har missuppfattat texten, måste jag be att få frågan ytterligare belyst av utskottets talesman. Men om min tolkning är riktig anser jag att skillnaden mellan yrkandet i motionen och utskottets förslag inte är så våldsamt stor. Propositionens förslag att ett interimistiskt beslut i vårdnadsmål i stället för att gälla vårdnaden skall kunna avse vem barnet skall bo tillsammans med tycker jag är bra, och detta överensstämmer också med yrkandet i vår motion. Utskottet har också ställt sig bakom det förslaget. Fru talman! Barn tar ofta på sig skulden för att föräldrarna bråkar, då de känner att bråket gäller dem. Det förekommer t.o.m. att barn går i självmordstankar. I vår motion har vi framfört att barnet i tvister som gäller barnet bör ha ett juridiskt ombud som tillvaratar dess intressen och som framför allt ser till att barnet inte utsätts för psykisk press. Utskottet delar denna uppfattning och går därför längre än propositionen, och detta tycker jag är mycket bra. Visserligen säger man: ''Det är emellertid inte givet att en talerätt för barnet med formell partställning i processen och tillgång till offentligt biträde och ombud är den enda tänkbara lösningen. Det kan också finnas andra sätt att ge barnet en starkare och mer framskjuten position i vårdnads och umgängestvister.'' Utöver denna positiva syn från utskottet anser man att det bör ankomma på regeringen att bestämma formerna och ger därför detta regeringen till känna. En av orsakerna till ett uteblivet umgänge kan vara det geografiska avståndet. Det kan vara föräldrar som avsiktligt bosätter sig långt ifrån varandra för att på så sätt minska umgänget. Det kan också finnas andra skäliga orsaker till ett långt avstånd mellan de separerade föräldrarnas bostadsorter. Oavsett orsaken blir det, om umgänget med barnet skall fungera, långa och tröttande resor och umgängesrättsförälderns bristande ekonomi kan också sätta hinder i vägen. Det är inte bara resor utan även tillfällig bosättning på orten för att umgänget skall fungera som blir en ekonomisk belastning. Vi har även tagit upp det här problemet i vår motion. Jag är medveten om det utredningsarbete som pågått, men jag har nu ytterligare fått veta genom läsning av utskottsbetänkandet att en arbetsgrupp skall behandla frågorna vad gäller underhållsbidrag och underhållsskyldigas situation. Detta är bra. Det är också mycket bra att utskottet uttalar att problemet med resekostnader för utövande av umgängesrätten nu snarast får en lösning. Detta ger man regeringen till känna. Det är därför min förhoppning att en lösning på detta problem snarast presenteras för riksdagen. Det är också min förhoppning att det samtidigt presenteras en lösning för fastställande av underhållsbidrag och bidragsförskott. I dag fastställs underhållsbidraget efter krångliga regler, där båda parter i många fall känner sig otillfredsställda. Statens kostnad för bidragsförskott uppgår till 2 250 milj.kr. för innevarande budgetår. Det är viktigt att föräldrarna också tar ett ekonomiskt ansvar för barnet. Som vi sagt i motionen skall det vara en självklarhet att man skall betala underhåll till barnet, precis som man självfallet skall betala inkomstskatt. Krångliga regler gör att det går att smita lindrigare undan. Det är bra om vi snarast kan få lösningar på dessa båda problem. Sekretesskydd i gällande lag får genom kopplingen till vårdnadsinnehav till följd att den från vårdnaden skilde föräldern drabbas av orättfärdiga rättsförhållanden. I sekretessammanhang bör båda föräldrarna, anser jag, vara jämställda. Även icke vårdnadshavande förälder måste ha möjlighet att engagera sig i sina barns liv på olika områden, som t.ex. sjukhusvistelse, skolan osv. Jag har hört många olika varianter som utspelats i konflikter mellan människor. Bl.a. har jag hört att när barn hamnar på sjukhus, uppger vårdnadshavaren sjukdomen som allvarligare än vad den är bara för att skada eller göra den andre föräldern orolig. Den kan inte vända sig till sjukhuset och få uppgifter eftersom sekretesslagen har den utformningen. Umgängesrättsföräldern är helt utlämnad till att lita på uppgifter från vårdnadshavaren. Det är förståeligt om konflikt föreligger att uppgifterna blir både oriktiga och kanske kortfattade. I propositionen föreslås en ändring i föräldrabalken där det skall föras in en särskild regel om vårdnadshavarens skyldighet att lämna bl.a. umgängesföräldern sådana upplysningar rörande barnet som kan främja umgänget. Om så inte sker -- vad händer då? Är vårdnadshavaren inte lämplig som vårdnadshavare då och kan därmed riskera att fråntagas sin rätt som vårdnadshavare vid en eventuell prövning? Jag ställer frågan till utskottets talesman. Jag tycker att propositionen och utskottets betänkande i stort är mycket bra. Men på denna punkt är jag mycket tveksam om åtgärderna är tillräckliga. Fru talman! Jag hemställer därför om bifall till yrkande 7 i motion L410 angående barnets sekretess. Fru talman! Nu har regeringen lagt ett förslag om vårdnad och umgänge som har behandlats av lagutskottet. Utskottet har skärpt förslaget på några punkter, och jag tycker att slutprodukten i stort är en bra produkt. Nu återstår att se hur lagtexten fungerar i praktisk tillämpning. Men jag kan konstatera att hur bra lagar vi än stiftar i riksdagen och hur bra formuleringar vi än använder oss av, återstår ändå ett stort ansvar av båda föräldrarna för barnets uppväxt och fostran. Ju bättre föräldrarna har löst sin egen separation och ju mer de är överens om hur vårdnaden av barnet skall skötas, desto bättre mår barnen. Därför måste föräldrarna ta sitt ansvar och inte låta barnen betala deras egna misslyckande.

Fru talman! Det är bra att Kaj Larsson känner djupt för frågan om umgängesrätt och vårdnad av barn. Ändå förklarar han sig vara nöjd med i princip hela propositionen med ett par undantag. Det gör mig något förbryllad. Han hänvisar till Umgängesrätts-Föräldrarnas riksförbund. Jag undrar om förbundet är lika nöjt. I själva kärnpunkten -- den viktigaste och centrala punkten i frågan -- visade det sig att Kaj Larsson är osäker. Han hänvisar till att justitieministern har uttryckt sig dunkelt om hur man skall besluta om umgängesrätten. När skall den tillåtas, och, framför allt, när skall den förbjudas? Det är allvarlig kritik som Kaj Larson framför och som han också, om jag har förstått saken rätt, riktar mot utskottets talesmän. Folkpartiet har pekat på att just umgängesrättens omfattning behöver preciseras för barnets bästa. Med det förslag som folkpartiet hade till lagstiftningens utformning hade man preciserat i stället för att fördunkla rättstillämpningen. Jag vet att Kaj Larsson känner djupt för ensamstående fäders situation. Jag tror att han ställer väldigt fromma förhoppningar till den arbetsgrupp som plötsligt har dykt upp i debatten. Det är oklart vad det egentligen är för arbetsgrupp. När tillsattes den? Är det en ny arbetsgrupp, eller är det en gammal som har återuppstått från den havererade kommissionen eller kommittén, eller vad är det för något? Hur är den sammansatt? Och framför allt -- vilka direktiv har den fått? Ett fel med utskottets resonemang, och grundfelet med Kaj Larssons, är att man bara intresserar sig för hur det blir med ekonomin, bidragsförskotten och underhållsbidragen. Relationerna och problemen för ensamstående fäder gäller inte bara ekonomin, utan mycket annat. Det krävs att man har en arbetsgrupp som inser det och som arbetar utifrån sådana direktiv för att den skall kunna klara ut det.
Fru talman! Jag har uppfattat frågan om sabotage som så, att om någon avsiktligt saboterar ett umgänge -- om det t.ex. inte finns skäliga orsaker till detta -- så överflyttas vårdnaden vid en eventuell prövning till umgängesföräldern. Justitieministern sade i dag att detta hade missuppfattats. Jag förstod inte riktigt vad hon sade, men hon uttryckte sig faktiskt så, att frågan inte hade uppfattats rätt av massmedia. Jag frågade därför i mitt anförande utskottets talesmän: Vad är det som är missuppfattat? Min uppfattning är, att om en part avsiktligt missköter sig så att det inte finns skäl att fullfölja det som man har kommit överens om, då bör vårdnaden överflyttas till den andra föräldern. Men vi får kanske svar på den frågan senare. När det gäller utredningen rör det sig om två ekonomiska frågor: underhållsbidrag och resekostnader. Detta framgår tydligt och klart av skrivningen, om Bengt Harding Olson har läst den.
Fru talman! Det är allvarligt att t.o.m. Kaj Larsson, som är en av dem som på ett förtjänstfullt sätt ingående har försökt sätta sig in i dessa frågor, kommer att gå ifrån den här debatten, som nu har pågått i snart tre timmar, med en osäkerhet om hur denna paragraf skall tolkas. Jag hoppas att någon kommer att hjälpa Kaj Larsson med att sprida ljus i den frågan. Beträffande utredningen har jag från Kaj Larsson fått ett klarläggande om att den arbetsgrupp som finns inom socialdepartementet -- det är väl den han avser -- huvudsakligen skall syssla med ekonomiska förhållanden. Det är ju ett klarläggande. Jag menar att detta är fel. Det är ett alldeles för inskränkt synsätt i den här frågan. Man måste intressera sig för mycket annat som är viktigt för ensamstående föräldrar och inte bara för pengar. Även jag är intresserad av att få ett svar på frågan om sekretessen. Kaj Larsson tyckte tydligen att utskottets talespersoner borde precisera sig på den punkten, och jag skall med nöje lyssna på informationen.

Fru talman! Den som har läst gamla vårdnadsutredningar -- och de behöver inte vara särskilt gamla --, som oftare förstärkte konflikten än bidrog till en lösning, måste bli glad i hjärtat av det betänkande som vi i dag behandlar. Det är mycket glädjande att utvecklingen har gått och nu tar ytterligare ett kliv mot ett större ansvar för föräldrarna att själva komma överens i vårdnads och umgängesfrågor. Samhället skall inte tillhandahålla några vapen i en strid som inte har några vinnare utan bidra till en lösning och, inte minst viktigt, bidra med hopp om att en lösning är möjlig. De föräldrar som hamnar i sådana här situationer har nämligen ofta lämnat det hoppet bakom sig. I proposition och betänkande sägs att samarbetssamtal skall ske så snart sådana kan antas tjäna något syfte. Jag skulle vilja gå ett steg längre, och jag har i motion L8 föreslagit att samarbetssamtal skall förekomma i alla vårdnadstvister där det inte är uppenbart onödigt. Signalen från samhället till föräldrarna borde enligt min mening vara att det är deras ansvar att gemensamt lösa problemen rörande deras gemensamma barn och att samhället tror att föräldrarna är kapabla till detta. Det kanske låter blåögt att tro att nästan alla vårdnadstvister kan lösas i samförstånd. Jag skulle förmodligen också själv ha tyckt det om jag inte hade haft egen erfarenhet av motsatsen. Som de flesta väl har förstått vid det här laget, har jag alltså själv arbetat med vårdnadsfrågor inom Gotlands kommun. Där har vi den erfarenheten att man kan lösa många fler fall än vad man tror när man träffar föräldrar som kanske inte ens vill vistas i samma rum. Eftersom vi har sett att detta är möjligt, har vi också vågat föreslå detta som ett obligatorium. Det var ju vad Gotlands kommun framhöll i sitt remissyttrande till departementspromemorian om vårdnad och umgänge, nr 1989:52. Det kräver naturligtvis kompetent personal, personal som kan se till att barn och även föräldrar inte far illa under processen och att ingen blir överkörd och tvingas att gå med på en lösning som man egentligen inte vill gå med på. Jag förstår att det tar tid att bygga upp en sådan kompetens, och det finns tyvärr fortfarande kommuner som inte tillhandahåller denna möjlighet. Mot bakgrund av utskottets resonemang kan jag förstå att man i dag inte är beredd att ta ställning för ett obligatorium, och jag skall därför inte komma med något fåfängt yrkande om bifall till min motion. Jag kan som sagt förstå utskottet, men jag beklagar det. Jag kan bara hoppas att domstolarna kommer att tolka lagen och utskottets uttalande om att föräldrarnas samtycke inte skall krävas för att samtal skall komma till stånd så, att man i de allra flesta fall förordnar om samarbetssamtal. Jag vill i sammanhanget göra ännu ett påpekande, föranlett av utskottets förhoppning och förslag om att vårdnadsutredningar skall ske snabbt, snabbare än i dag. Det är mycket lätt att inse fördelarna med detta, men jag vill ändå, mitt i den totala enigheten, hålla upp ett varningens finger. En vårdnadstvist föregås oftast av en separation, och en separation tar sin tid. Det går, fru talman, inte att forcera sorgearbetet efter en brusten relation, och det kan då vara väldigt olyckligt om man för snabbt tvingas lösa en konflikt på ett sätt som kanske blir onödigt konfliktfyllt eller smärtsamt. Ibland räcker det faktiskt att ge föräldrarna litet tid på sig för att de skall kunna komma överens, och då kan alltså vårdnadsutredningen inställas. Jag har upplevt verkligt krångliga vårdnadstvister som har pågått länge men där föräldrarna en dag kommer och helt förvånande meddelar att de har löst problemet. Med det förslag till interimistiska beslut som finns med i dagens betänkande och som enligt min uppfattning är alldeles utmärkt kommer saken också i ett litet annat läge. Man behöver alltså inte vara rädd för att ärendena skall ta någon eller några månader längre tid, eftersom man inte har låst sig vid en interimistisk lösning när det gäller vårdnadsfrågan utan enbart när det gäller boendet. Detta innebär inte att jag på något sätt försvarar att det tar lång tid innan vårdnadsutredningar kommer i gång. Så skall det självfallet inte vara. Det är faktiskt bättre att man kommer överens än att man får ett snabbt beslut. Man känner också större solidaritet gentemot en lösning som man själv har varit med om att arbeta fram och själv har varit med om att skapa. Och man saboterar inte så gärna en sådan lösning. Slutligen anser jag, till skillnad från utskottet, att det nu är tid att införa en generell huvudprincip om gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, oavsett om de sammanbor eller inte. I både proposition och betänkande talas det om ett ''mognande'', och såvitt jag förstår syftar man därmed på att en sådan regel bör komma i en ''mogen'' framtid. Jag undrar då bara i all ödmjukhet: När kommer enligt utskottet tiden att bli mogen, och vilka kriterier skall vara uppfyllda för att den skall anses vara det?

Fru talman! Låt mig som en i sammanhanget menig riksdagsledamot komma med några kommentarer. Jag har suttit och lyssnat på hela debatten. Jag ingår inte i lagutskottet, men jag intresserar mig för de här frågorna. När jag hör Ulla Pettersson tala sin vackra gotländska kommer jag att tänka på svensktoppsettan med Ainbusk Singers, Jag mötte Lassie. Om vi lyssnar på den texten tror jag att vi förstår hur utsatta många barn i dag känner sig i samhället. Barfotabarn i livet, och jag tycker att även denna Svensktoppsetta med den utmärkta gotländska gruppen faktiskt har någonting att säga, så lyssna gärna på Svensktoppen när ni kommer hem i helgen. Detta betänkande handlar om vårdnad och umgänge. Jag har mött människor på socialförvaltningar som hellre talar om vård och vårdnad. Man ser alltså vård som en rent fysisk omvårdnad, där barnen bor finns vården om barnen, medan vårdnad är ett vidare begrepp och något som på ett naturligt sätt, och det tycks vi alla vara överens om i den här debatten, skall delas av båda föräldrarna. Jag känner ett obehag inför termen umgängesrätt. Det finns en förening som heter Umgängesrättsföräldrarnas förening. Det ligger kanske något litet tragiskt i den benämningen. Jag tycker att det är bättre att kalla det vårdnad i stället för umgängesrätt. Det hade varit mycket bättre om vi ändrat begreppen vårdnad och umlgängesrätt till vård och vårdnad. Det är mer naturligt att båda föräldrarna har vårdnaden, och det är ju detta som hela betänkande leder till, såvitt jag kan förstå. Skilsmässor är grunden till att så många barn far illa och till att vi måste ha sådana omfattande och kanske krångliga lagförslag och betänkanden i dessa frågor. Jag vill anknyta hela den problematiken till det samhälle vi har som är mycket komplicerat och besvärligt. Människor flyttar runt i hela vårt land. Jag menar att skilsmässor är något naturligt i de fall det inte längre finns borgerliga skrankor kring att omaka par skall fortsätta att leva tillsammans. Men situationen är samtidigt onaturlig eftersom att detta komplicerade konkurrenssamhälle ställer oerhört stora krav på föräldrar. I den meningen är skilsmässor en mycket olycklig följd av detta konkurrensutsatta samhälle. Jag anser att man måste vara på det klara med att man inte kan lasta individerna, föräldrarna, för alla skilsmässor. Det finns även en överlagrad problematik i det konkurrensutsatta samhället, och barnen kommer i kläm. Jag vill därför också stödja Elisabet Franzéns framställning för miljöpartiets räkning om att särskilt uppmärksamma barnens rätt. Det finns faktiskt redan i dag möjlighet att genomföra lagändringar som stöder barnets rätt. Jag vill slutligen i anslutning till det jag här sagt, stödja folkpartiledamöterna Ulla Orrings och Bengt Harding Olsons reservation nr 28 om de ensamma fädernas situation. Det problemet har uppmärksammats alldeles för litet. Jag tycker att det är som om det ginge en ängel genom denna kammare när många inser detta.Jag anser att de många socialdemokrater som har ställt upp och talat i den här frågan, gömmer sig bakom ekonomiska överväganden när det gäller de ensamma fädernas och föräldrarnas situation, och att det man skall diskutera är underhållsbidrag osv. Det är ju hela den psykiska belastningen som särskilt de utsatta ensamma fäderna upplever som vi borde uppmärksamma mer än vad som nu sker. Jag anser att Bengt Harding Olson och folkpartiet i reservation 28 pekar mycket tydligt på detta, och jag vill därför personligen stödja den reservationen. Jag vill också stödja Kaj Larssons anförande och den motion om barns sekretess som han här tog upp. Även om Ulla Pettersson inte yrkade bifall till sin motion om samarbetssamtal, vill jag säga att jag helt och hållet delar de uppfattningar som hon här förde fram.

Fru talman! Detta betänkande behandlar två förslag om ändring i lagen om internationell järnvägstrafik. Det ena har väckts med anledning av att Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik, förkortad OTIF efter det franska namnet, har beslutat om vissa ändringar i bihangen till 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik. Det handlar i det här fallet om smärre ändringar som främst innebär en liten höjning av det lägsta ersättningsbelopp för vilken ränta skall utgå. Miljöpartiet är enigt med resten av utskottet om att detta bör införlivas i svensk lag. Den andra ändringen tycker vi däremot sämre om. Den innebär att framtida ändringar i fördraget automatiskt skall få genomslag i svensk rätt. Det motiveras av att nuvarande beslutsordning är omständlig. Det går så till, att de svenska besluten fattas i två steg. Riksdagen tar först ställning till om revisionsutskottets ändringsförslag kan godkännas. Om inte minst en tredjedel av medlemsstaterna har gjort invändningar inom utsatt tid, träder revisionsutskottets beslut i kraft. Tidsmarginalerna för dessa beslut är ibland knappa. Om och när beslutet sedan trätt i kraft, kommer ärendet tillbaka till riksdagen för att införlivas med svensk lag. Denna procedur är utan tvivel arbetskrävande. Utskottets majoritet föreslår i betänkandet att lösningen på detta praktiska problem skall bli att framtida ändringar i COTIF automatiskt och på originalspråket franska skall bli gällande som svensk lag. Som stöd för detta hänvisar man till de möjligheter som ges i regeringsformens 10 kap. 5 §. Detta beslut skall därför fattas vid två tillfällen med ett val emellan. Miljöpartiet anser inte att det godtas att ett internationellt organ skall kunna bestämma vilka lagregler som skall gälla i Sverige utan att riksdagen får möjlighet att påverka lagstiftningen, om det finns minsta risk för att dessa regler kan få en avgörande betydelse för inhemska svenska förhållanden. Lagrådet har t.ex. framhållit i sitt remissvar att ändringar i COTIF kan komma att få en ''beaktansvärd materiell betydelse''. Vi är också rädda för att detta kan blir ett farligt prejudikat, som kommer att åberopas vid andra tillfällen som ett stöd för att andra internationella överenskommelser automatiskt skall gälla i Sverige, överenskommelser där ännu större svenska intressen står på spel. Miljöpartiet håller ändå med om att hanteringen i dag är tungrodd. Vi vill i stället föreslå att det skall bli möjligt med endast en behandlingsomgång i riksdagen. Samtidigt som riksdagen tar ställning i sak och tar upp frågan om Sverige skall göra invändningar eller inte mot det aktuella beslutet, skulle riksdagen kunna besluta om att ändringen senare skall införlivas i svensk lag förutsatt att beslutet träder i kraft enligt OTIFs beslutsregler. Miljöpartiet vill, som här framgått, inte ställa sig bakom utskottsmajoritetens förslag till lagändring i detta avseende. Vi hänvisar till vår motion och till vår reservation. Eftersom vi inte tänker begära votering, avstår jag här från att yrka bifall till reservationen, men vi står fast vid den.

Fru talman! Detta betänkande behandlar, som redan framhållits, en proposition om en ändring i lagen om internationell järnvägstrafik. I propositionen finns två förslag. Det ena gäller att vissa ändringar skall införlivas i svensk rätt. Det är inte så komplicerat, och det är alltså inte omstritt här i dag. Det andra förslaget innebär att ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik som beslutas av revisionsutskottet automatiskt skall gälla som svensk rätt. Det är detta som vi diskuterar. När ändringar i fördraget görs är det en oerhört omständig procedur när de skall införlivas med svensk rätt -- det har vi upplevt i utskottet. För att förenkla den ordningen föreslås nu att ändringarna automatiskt skall gälla som svensk rätt. Lagrådet har granskat både det förslaget och revisionsutskottets kompetens mot bakgrund av regeringsformens bestämmelser, som återfinns i 10 kap. 5 §, och har tillstyrkt den ändring som nu föreslås. Lagrådet anför bl.a.: Att ändringar som rimligen kan förväntas bli beslutade av revisionsutskottet och därtill bli bindande för Sverige över huvud taget skulle materiellt bli av så ingripande natur att deras överensstämmelse med regeringsformens krav skulle med fog kunna ifrågasättas synes enligt lagrådet för övrigt osannolikt. Det handlar här om ett internationellt samarbete som har gamla anor och som är av stort värde för att underlätta den internationella järnvägstrafiken. Det bör kanske också påpekas att riksdagen alltid har möjlighet att ingripa med lagstiftning om det mot förmodan skulle inträffa att revisionsutskottet skulle besluta om genomgripande och för Sverige oacceptabla ändringar. Den möjligheten finns alltid. Med det sagda, fru talman, vill jag yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i lagutskottets betänkande.

Fru talman! Våra argument framförde jag i anförandet, men jag tycker ändå att det är skäl att kommentera Stig Gustafssons citat från lagrådet. Hans citat är riktigt. Jag citerade också lagrådet, nämligen den passus där man säger att den här ändringen kan komma att få avsevärda materiella konsekvenser. Stig Gustafsson citerade den passus där lagrådet säger att det troligen inte kommer att ske. Lagrådet motsäger alltså sig självt. Vi har tagit fasta på olika delar av lagrådets remissvar.

Fru talman! I finansutskottets betänkande nr 5 om ändrade kassakravsavgifter föreslås att kassakravsavgiften, som tas ut av riksbanken för de banker och finansbolag som inte uppfyller det av riksbanken fastställda kassakravet, som för närvarande är på 4 %, skall höjas när ränteläget på marknaden motsvarar det dubbla diskontot minus tre procentenheter eller högre. Då skall i stället kassakravsavgiften svara mot en ränta som ligger tre procentenheter över det aktuella steget i räntetrappan, marginalräntan. Att det över huvud taget kan bli aktuellt med en så hög avgift har ett klart samband med socialdemokraternas misslyckade ekonomiska politik och behovet av att försvara den svenska kronan, vilket har tvingat upp den korta räntan till hittills oanade höjder. Även om det väl aldrig varit tanken att avgiften skulle kunna bli 20 % eller därutöver anser vi det rimligt att belastningen för den försumlige blir relativt sett lika kännbar som tidigare. På den punkten är vi eniga i utskottet. Men i det här sammanhanget vill vi moderater peka på olikformigheten i konkurrenshänseende mellan banker och finansbolag å ena sidan och de övriga kreditinstituten, exempelvis bostadskreditinstituten, å den andra. Banker och finansbolag har en kassakravsavgift på 4 % som sätts in på ett räntelöst konto hos riksbanken. Med nuvarande räntenivå medför detta högst betydande inkomstbortfall och därför en kostnadsfördel och därmed en konkurrensfördel för dem som inte behöver avdela viss del av sin utlåningskapacitet för ett ändamål som inte ger ränta. Det enligt oss moderater riktiga sättet att rätta till den olikformigheten i konkurrensen mellan de olika kreditinstituten är att riksbanken ger skälig ränta på innestående kassakravsmedel. Tyvärr har resten av utskottet inte velat lyssna på oss, varför vi har tvingats reservera oss. Fru talman, jag yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! I finansutskottets betänkande nr 5 tillstyrks propositionen om ändrade kassakravsavgifter. Det innebär att kassakravsavgiften skall vara flexibel vid mycket höga räntor. Om t.ex. räntenivån på penningmarknaden ligger nära eller överskrider det dubbla diskontot höjs avgiftsnivån till att svara mot en ränta som ligger tre procentenheter över det aktuella steget i riksbankens räntetrappa. Det sade också Rune Rydén. Men under normala förhållanden blir det som hittills, att kassakravsavgiften skall svara mot en ränta som uppgår till det dubbla diskontot. Folkpartiets motion om ändring av kassakravsreglerna för finansbolag har tillgodosetts genom beslut av fullmäktige i riksbanken den 22 Moderaternas förslag om ränta på kassakravsmedel avvisar utskottet. Utskottet avstyrkte så sent som den 5 april i år en motion med samma krav.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

Fru talman! Lisbet Calner motiverade inte med ett enda ord hur man skall komma till rätta med den skillnad i konkurrenshänseende som finns mellan banker och finansbolag å ena sidan och övriga kreditinstitut å den andra. Det är den springande punkten i det här sammanhanget. Man kan naturligtvis säga att man skall använda kassakraven som ett finanspolitiskt instrument, men man kommer inte till rätta med skillnaden i konkurrenshänseende på det sättet, och det är på den punkten som jag efterfrågar ett logiskt svar från socialdemokraterna.
Fru talman! Vårt svar på Rune Rydéns fråga -- logiskt eller inte -- är att vi anser att räntan på kassakravsmedel skall prövas på penningpolitiska grunder av riksbanken.
Fru talman! Att säga att detta skall prövas på penningpolitiska grunder är inget svar. Det upphäver ingalunda den skillnad i konkurrenshänseende som finns mellan banker och finansinstitut å ena sidan och övriga kreditinstitut å den andra. Kan jag få ett svar på hur detta skall ske tekniskt?

Fru talman! Till finansutskottets betänkande 7 om ändringar i allemanssparandet har vi moderater fogat en motiveringsreservation. Vi kan i och för sig acceptera den förändring i allemanssparandet som avvecklandet av den särskilda sparbonusen på högst 300 kr. innebär, men vi uttalar i vår reservation att det allemanssparande som inte är ett fondsparande på sikt bör avvecklas. I de spardebatter som har förts mellan utskottets ledamöter har vi från tid till annan utförligt motiverat detta. Därför finns det inte någon anledning att här behandla denna fråga när det rör sig om en teknisk detalj i allemanssparandet. Jag vill emellertid också påpeka att vi moderater har ett eget förslag till sparande, det s.k. statssparandet. Detta sparande ger möjlighet för föräldrar och andra anhöriga att sätta in ett visst maximerat belopp per år på ett särskilt bankkonto, vars avkastning är befriad från skatt. Kontot bör i stället vara spärrat för uttag fram till dess att barnet fyller 18 år. Detta är en bättre form av sparande än det förslag till ändringar i allemanssparandet som socialdemokraterna och regeringen står bakom. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Precis som moderaterna har folkpartiet en motiveringsreservation när det gäller avskaffandet av bonusen för allemanssparande för ungdomar under 25 år. Den enda skillnaden i vår reservation jämfört med moderaternas är att vi också vill införa startsparande, men att vi på det här stadiet, innan en utredning är färdig, inte vill binda oss för att startsparandet skall vara skattefritt. Fru talman!

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationen, eftersom vi i miljöpartiet tycker att det är onödigt att dra in en sparbonus. Sparande är ju en uppskjuten konsumtion, och vi vill gärna underlätta för människor att öka sitt sparande. Kan man stimulera ungdomar på olika sätt att spara är detta angeläget. Även om det innebär att några enstaka fall överutnyttjar systemet, är det bättre att behålla sparbonusen, för dessa pengar är ändå sparade. Detta anser vi vara så pass viktigt att jag än en gång yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Det är ett enigt finansutskott som tillstyrker regeringens förslag om att den högsta tillåtna månadsinsättningen i allemanssparandet nu höjs till 1 200 kr. och att taket för det samlade allemanssparandet justeras upp till 150 000 kr. De reservationer, eller rättare sagt den reservation, som har fogats till betänkandet handlar främst i sak om finansutskottets initiativ till att avveckla den särskilda sparbonusen på högst 300 kr. I dag betalas denna bonus ut till alla som fyller högst 25 år det år de börjar spara i allemanssparandet. Syftet med denna bonus har varit att stimulera ungdomar mellan 16 och 25 år till att börja spara i allemanssparandet. När nu den nedre gränsen för allemanssparandet upphör att gälla från årskiftet skapar detta möjligheter för föräldrar att börja allemansspara för sina barns räkning. Samtidigt som denna ändring genomförs upphör den nuvarande skattefriheten för allemanssparandet. Jag vill dock understryka att allemanssparandet även i fortsättningen är en gynnad sparform om man jämför med annat sparande. Beskattningen vid allemanssparande är Det finns även anledning att påpeka att från årsskiftet höjs grundavdraget vid gåvobeskattning från 2 000 kr. till 10 000 kr. per år och barn. Här stimuleras föräldrarna att också genom denna åtgärd spara för sina barn. Vi anser därför att det inte är angeläget med någon ytterligare skattemässig stimulans, särskilt som det finns skäl att anta att detta främst gynnar föräldrar med mycket god ekonomi. De kan säkert spara för sina barns räkning utan att det utgår statsbidrag. Nu kommer ytterligare 15 åldersgrupper att omfattas av allemanssparandet och då skulle en utvidgning av bonusen medföra att det blir en övergångsmässig konstnadsökning på 50--75 milj.kr. Vi i utskottet, utom Carl Frick, är överens om att det är ganska oansvarigt att i dagens statsfinansiella läge, då man bör göra allt för att spara på statsutgifter, belasta statskassan med en sådan kostnadsökning. Det är för mig något märkligt att miljöpartiets representant i finansutskottet tycks ha så liten respekt för skattebetalarnas pengar. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. De tre borgerliga partiernas reservationer är mer något av motiveringsreservationer, men alla, utom miljöpartiet, är överens om att bonussystemet bör avvecklas, inte minst administrativa skäl.

Fru talman! Även centern har i sak accepterat de förändringar i allemanssparandet som utskottet tillstyrker. När nu representanter från övriga partier här har redovisat hur förnämliga och bra förslag de har, kan jag inte underlåta att bevisa att centern har det bästa alternativet, ett alternativ som verkligen bör genomföras om man ser framåt. Det gäller detta med personliga investeringskonton. Systemet med personliga investeringkonton har två unika egenskaper som inte de andra förslagen har. Personliga investeringskonton är alltså en sparform som är skattefri upp till ett halvt basbelopp. Systemet gör att det nästan garanterat blir fråga om ett nysparande, vilket icke något av de andra systemen kan garantera. Detta beror på att det inte finns någon som skulle flytta beskattade pengar från ett konto till ett annat konto med skattekredit. Därmed blir det alltså nysparande. Det andra egenskapen är att denna sparform rymmer en dynamiskt effekt som inget av de andra systemen har. Många har begränsade sparmöjligheter inom den ordinarie inkomsten, men om man vill göra en extra insättning och spara för att sedan få möjlighet att nyttja pengarna för att starta ett eget företag eller skaffa bostad kan detta göras skattefritt, eftersom pengarna inom denna sparform är skattefria under förutsättning att de används för egen bostad eller sätts in i ett företag. Dessa två egenskaper gör att detta förslag faktiskt väsentligt skulle bidra till de dynamiska effekter som många vill tillskriva skatteomläggningen. Detta vill jag få noterat till kammarens protokoll för att ge den verkligt fina delen av bilden när det gäller sparande.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 3 är föranlett av regeringens proposition 1990/91:5 med rubriceringen Taxering, kontroll och uppbörd i anslutning till skattereformen. Som utskottet inledningsvis skriver är de föreslagna lagändringarna i regel rena konsekvensändringar till nya materiella skatteregler som är en följd av skatteomläggningen. Man erkänner ändå att propositionen på ett par punkter innehåller några mer genomgripande förändringar i förfarandet. Jag kommer där in på våra reservationer. Reservation nr 1 handlar om räkenskapsutdrag i handelsbolag. Vi anser att de nuvarande reglerna för beskattning av näringsverksamhet som bedrivs i handelsbolag bör bibehållas. Därigenom kommer inkomsterna även i framtiden att beskattas hos delägarna, vilket vi tycker är den riktiga modellen. Delägarna skall således inte behöva svara för att räkenskapsutdrag lämnas. Därför lägger man en extra börda på dem. Vi tycker också att liknande regler skall gälla för rederier, åtminstone för de rederier som är nämnda i propositionen. När det gäller det nya standardiserade uppgiftslämnandet, som onekligen är rationellt i flera avseenden, anser vi att det är viktigt att riksdagen fastslår att man skall göra en utvärdering av hur detta system utfaller. Vi vet nu inte hur det egentligen kommer att bli. Det är väl sannolikt att en sådan utvärdering kommer att leda till vissa anpassningar, med särskild hänsyn till olika företagstyper och branscher. Detta saknar vi. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 22. Vi har också en reservation, nr 3, som behandlar ikraftträdande av de nya reglerna för företagens uppgiftslämnande. Den föreslagna omläggningen i företagens uppgiftslämnande innebär stora förändringar för många företag. Detta kommer delvis till uttryck i propositionen genom förslaget att företag som avslutar sina räkenskaper med årsbokslut vid 1992 års taxering kan välja att lämna uppgifter enligt gällande regler. Alla andra företag måste tillämpa reglerna från 1992 års taxering. Vi anser att de bör ha en längre förberedelsetid inför övergången till det nya systemet. Vi yrkar således avslag på utskottets skrivning i det förslag som följer propositionen och bifall till reservation nr 3. I propositionen föreslås också att dotterföretag skall lämna uppgifter rörande moderbolaget i koncernen. Vi tycker att man där går händelserna i förväg. Det pågår nämligen ett sådant reformeringsarbete inom EG. Vi tycker att man skall avvakta detta. I många andra fall hänvisar man till att det pågår förändringsarbete inom EG och att man bör avvakta det. Vi tycker att det är en klok inställning och föreslår ett liknande agerande i detta fall. Följden blir bifall till reservation nr 4. Som alla vet skall man nu göra ett preliminärt skatteavdrag för alla räntor och utdelningar fr.o.m. den 1 januari 1991. Det var i alla fall meningen. Det kommer att ställa till problem. De flesta som har ränteintäkter har naturligtvis också räntekostnader, liksom de som har aktieutdelningar kanske har lånat på hälften av aktiebeloppet. Följden blir att vi kommer att få en rad jämkningsansökningar som ställer till extra arbete, framför allt för bankerna och givetvis även för VPC. Vi tycker att man har alldeles för bråttom och anser att detta inte bör genomföras förrän fr.o.m. 1993 Regeringen höll fast vid att detta skall gälla från den 1 januari 1991. Det står även i propositionen. Ibland händer dock under även i riksdagen. Skatteutskottets socialdemokrater och även folkpartister för den delen som var med på detta från början insåg att det inte går att genomföra. Bankerna pekade på att det är fullständigt omöjligt att sätta i gång från den 1 januari med att dra preliminär skatt på alla ränteutdelningar. Man har i alla fall uppnått att det inte skall ske förrän den 1 april. Det är ett framsteg även om jag tycker att det är otillräckligt och att man tar för litet hänsyn till det arbete som kommer att vila på bankerna, som kommer att få agera som skattefogdar i fortsättningen. Det har vi redan tillräckligt av. Alla tycker att vi skall använda personnummer i så liten utsträckning som möjligt. Då och då blir det fråga om utökad användning. Här föreslås att man skall utöka skyldigheten att inhämta personnummer. Det kommer också att ankomma på bankerna i samband med preliminärskatteavdraget. Vi tycker inte att det är motiverat, och därför yrkar vi avslag på detta i vår reservation nr 6. Som alla närvarande vet, och kanske en del frånvarande, skall man inte längre få göra något grundavdrag när det gäller kapitalinkomster. I princip kan vi väl hålla med om det. Men vi tycker att om man ser praktiskt på detta blir det ett väldigt kineser,i när man skall börja dra skatt på allt som t.ex. överstiger 100 kr. per person. Där har vi för övrigt ett ändringsförslag om att man skall räkna per konto och inte per person. Bankerna har pekat på att det är mycket mera ändamålsenligt, men det har man inte lyssnat på. Vi föreslår dessutom att man skall ha ett särskilt grundavdrag på 1 000 kr. för kapitalinkomster. Det bör inarbetas i det allmänna grundavdraget på 4 000 kr. som gäller för alla skattebetalare. Poängen är att man uppmuntrar barn och kanske föräldrar till sparande. Det är inte omöjligt. Det kanske inte låter så mycket med 1 000 kr. Alla ni som är lika gamla och förståndiga som jag och några till i utskottet vet att 1 000 kr. i dag motsvarades av 100 kr. år 1946. Vi har en nolla för mycket i våra räkenskaper här i Sverige. Gunnar Biörck motionerade på sin tid om att vi skulle ta bort en nolla. Fransmännen tog bort en nolla som ni vet, dock inte presidenten utan i räkenskaperna och fick den nya francen på det sättet. Vi sitter fast i ett nominalistiskt tänkande och tycker att 1 000 kr. låter väldigt mycket som grundavdrag. Det är det således inte. Det är inte mer än 100 kr. i 1946 års penningvärde. Vi som levde med de pengarna på den tiden och bättre vet pengars värde än ungdomar gör förstår att avdragsmöjligheterna måste justeras. Jag hoppas därför att kammaren kommer att följa reservation nr 8 om särskilt grundavdrag på kapitalinkomster. Det var rörande att höra hur varmt ni talade om sparandet. Det påstås för övrigt att det är detsamma som uppskjuten konsumtion. Det är inte alldeles riktigt. Många sparar inte för att över huvud taget konsumera, utan för att lämna efter sig en icke obetydlig förmögenhet till barn och barnbarn. Man hoppas sedan att det förs vidare. En del är kanske uppskjuten konsumtion, men en stor del är helt enkelt avstående från konsumtion för evärdliga tider. Det tycker vi bör uppmuntras. Konton med räntor har jag varit inne på. Vi tar upp dem i reservation nr 9 tillsammans med centern, som då och då har sina ljusa ögonblick. Vi har även reservation nr 10 beträffande ikraftträdande av reglerna om uppbörd av preliminär skatt på räntor och utdelningar. Man har underskattat bankernas behov av personalutbildning. De skall lägga upp det på data. Man har varit förtvivlad inför den situation som skulle uppstå om man hade tvingats sätta i gång redan den 1 januari. Nu har man i alla fall skjutit på det till den 1 april. Inom parentes hoppas jag att de inte tror att det är ett aprilskämt och inte tar det på allvar. Vi har åter upprepat att vi tycker att den preliminära B-skatten skall motsvara föregående års faktiska skatt. Tidigare var man, som ni vet, uppe i 120 % uttaxerad preliminär B-skatt. Nu har man i alla fall gått ned till 110 %. Vi anser att det är rimligt att man nöjer sig med 100 %. Ändå överbeskattar vi i många olika sammanhang. Jag yrkar därför bifall även till denna reservation.

Fru talman! Jag tänker inte orda mycket om det här betänkandet. Det innehåller inte så mycket. Vi kommer att avhandla skattefrågor i nästa vecka på ett mera genomgripande sätt. Med tanke på att Hugo Hegeland nämnde att vi har några ljusa ögonblick vill jag peka på ett mycket ljust ögonblick, nämligen när man får en majoritet i ett utskott att vända och tänka sig för. Det gäller ikraftträdandet av reglerna för uppbörd av preliminär skatt på räntor och utdelningar. I detta sammanhang har vi från centerpartiet motionerat, eftersom vi ansåg att utskottet skulle höra kreditinstituten för att se om inte ikraftträdandet av reglerna måste ändras, dvs. att man ger banker osv. en längre förberedelsetid. Så skedde och utskottet tog sitt förnuft till fånga, eftersom man insåg att det var praktiskt omöjligt att få detta genomfört på ett bra sätt om man inte sköt upp ikraftträdandet av dessa regler. Därigenom tillgodosågs vårt förslag. Vi har i det här betänkandet krävt att någon preliminär skatt inte skall tas ut på räntor som understiger 100 kr., eftersom det blir ett administrativt krångel när banken skall försöka hålla reda på det sammanlagda ränteutfallet för en kund. Vi tycker att ett sådant förfarande skulle öka det byråkratiska krånglet. Det finns en annan punkt som vi får anledning att återkomma till senare, nämligen att ge incitament till sparande. Vi har i ett särskilt yttrande i detta betänkande pekat på att vi redan i våras i samband med beslutet om skattereformen yrkade på att sparavdraget skulle vara kvar på tusenkronorsnivån, vilket även Hugo Hegeland nämnde. Anledningen till detta är att man skall försöka åstadkomma även ett nysparande, att ge människor incitament till att börja spara. Det handlar inte om att vi skall ha bara en bra kapitalbeskattning för dem som redan har sparat och har ett kapital och se till att dessa människor stimuleras till att fortsätta spara, utan det är viktigt för våra ungdomar att känna att det finns ett värde i sparande och att de stimuleras till detta. Ett avdrag på 1000 kr. är ju inte särskilt mycket, och det borde ha kunnat medges, speciellt som grundavdraget när det gäller kapitalinkomster tas bort och en särskild kapitalbeskattning införs. Vi har därför tagit upp detta i ett särskilt yttrande, men vi återkommer så småningom till detta.

Fru talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Jag tänkte ta upp två punkter. Den ena gäller reservation 6 om skyldighet att uppge personnummer. Vi anser att det är mycket onödigt att införa den här typen av registrering av människor på ytterligare ett område. Vi har faktiskt sett en ganska massiv protest från det svenska samhället då över 700 000 människor har vägrat att lämna in folk och bostadsräkningen eftersom de anser att det börjar gå för långt med allt registrerande och hanterande av ofantliga datamängder som berör oss i alla möjliga olika former. Det måste vara möjligt att finna andra former för att komma till rätta med uppgiftsskyldigheterna för bankerna än att införa ytterligare en registrering. Därför yrkar jag bifall till reservation 6. I övrigt står jag bakom alla reservationer där miljöpartiet finns med, men jag tänker inte yrka bifall till dem, eftersom det är onödigt att förlänga riksdagens arbete. Däremot tycker jag att det är mycket viktigt att man på olika sätt stimulerar sparandet, vilket har sagts tidigare. En del sparande innebär naturligtvis att man för gott avstår från konsumtion, och en del sparande innebär att man skjuter upp konsumtionen. I vilket fall som helst finns det ett gott syfte. Därför tycker jag att det finns all anledning att på olika sätt stimulera till detta. Därför har vi begärt att sparavdraget på 1 600 kr. för barn upp till 18 år skall behållas. Vi tycker att det är onödigt att ta bort det eftersom det kan vara inledningen till ett sunt förfarande med pengar för ungdomar som de kan ha nytta av i framtiden. Det är alltför många som skuldsätter sig på olika sätt, och sedan får de en mängd problem i framtiden. Detta kan man möjligen förhindra genom att bibehålla det här sparavdraget.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 3 behandlas en proposition från regeringen i vilken ändrade regler för självdeklaration och kontrolluppgifter föreslås. Det finns även förslag som gäller skatteuppbördsförfarandet. De föreslagna förändringarna hänger samman med skattereformen och innebär väsentliga förenklingar både för enskilda människor och för skattemyndigheterna. De innebär också att skattekontrollen av företagen kan förbättras. De båda huvudförslagen i propositionen gäller dels ett nytt system för företagens uppgiftslämnande vid taxering, dels ett system för uttag av preliminär skatt på räntor och utdelningar. Förslaget om företagens självdeklarationer syftar till en mer likformig och effektiv skattekontroll av företagen. Genom de nya reglerna frigörs tid för skattemyndigheterna så att taxerings och kontrollverksamheten i högre grad än vad som är möjligt i dag kan styras mot väsentligheter. Exempelvis kan ADB-stödet utnyttjas för att skilja ut deklarationer som behöver genomgå en närmare granskning. Samtidigt förenklas uppgiftslämnandet från företagen, bl.a. genom att de kan hämta uppgifterna direkt ur sin bokföring. En effekt av detta blir att ett trettiotal av dagens deklarationsblanketter kan avskaffas. 1992 års taxering. Företag som avslutar sina räkenskapsår med årsbokslut får dock möjlighet att vid taxeringen 1992 i stället lämna in uppgifter enligt dagens regler. Dessutom kan företag som inte har sin redovisning utformad på det sätt som förutsätts beviljas dispens från de nya reglerna i tre år. Det andra huvudförslaget i propositionen innebär att preliminär skatt på 30 % skall tas ut på inkomsträntor och utdelningar till fysiska personer som är bosatta i Sverige. Det skall ske på i huvudsak samma sätt som i fråga om bl.a. lön. Skatten skall dras av när räntan eller utdelningen betalas ut eller gottskrivs. Det skall göras av den som skall lämna kontrolluppgift. Som vi vet är det fråga om Värdepapperscentralen, banker och andra kreditinstitut. Något skatteavdrag skall inte göras för ränta som understiger 100 kr. Genom det här förslaget behöver den som bara har skattepliktiga ränte eller utdelningsinkomster inte deklarera och inte heller själv betala in skatten. Utskottet instämmer helt i regeringens förslag utom på en enda punkt, vilket har berörts av föregående talare, nämligen när det gäller tidpunkten då reglerna om uppbörd av preliminär skatt på räntor och utdelningar skall träda i kraft. 1991. Dessa regler skulle alltså träda i kraft vid samma tidpunkt som den nya kapitalbeskattningen i övrigt. Det är i och för sig ett logiskt och riktigt resonemang. Samtidigt har vi i utskottet tagit intryck av de synpunkter som bl.a. bankerna har framfört när det gäller behovet av förberedelser för att få systemet att fungera. En sammanvägning av de här synpunkterna har lett fram till att utskottet föreslår att ikraftträdandet flyttas fram till den 1 Sammanlagt 11 reservationer har fogats till betänkandet, och det är -- som vanligt kan man kanske säga -- moderaterna som skiljer ut sig allra mest. Moderaterna svarar ensamma för 8 av de 11 reservationerna, och de moderata reservationerna präglas i hög grad av en konservativ ovilja mot förändringar.

Motiven i de moderata reservationerna varierar alltså, men konsekvenserna av de moderata ståndpunkterna blir i de allra flesta fall att möjligheterna till en effektiv skattekontroll försenas och försvåras. Till detta vill utskottet inte medverka. En av de största förtjänsterna med skattereformen är ju just att den skall leda till att skatteplanering och skattefusk praktiskt taget omöjliggörs. De frågor som vi nu behandlar ger de nödvändiga förutsättningarna för den kontroll som skall garantera att så också blir fallet. I ett par reservationer har moderaterna lyckats få andra partier att ansluta sig. Det gäller den föreslagna skyldigheten att uppge personummer när det öppnas konto i bank. Moderater och miljöpartister motsätter sig detta. Om det är att säga att redan de regler som nu gäller, bl.a. om bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgift, förutsätter att personummer skall anges. Det är alltså i egentlig mening inte fråga om att införa någon nyhet, vilket ju Carl Frick var inne på. Utskottet har dessutom inhämtat yttrande från konstitutionsutskottet, som inte har haft någonting att erinra mot förslaget. I en annan reservation kräver moderater, centerpartister och miljöpartister att det inte skall tas ut någon preliminär skatt på konton som avslutas och där den tillgodoförda räntan understiger 100 kr. I propositionen föreslås det att någon preliminär skatt inte skall tas ut, om den sammanlagda räntan på ett eller flera konton under ett år understiger 100 kr. Med denna regel blir det mycket god överensstämmelse med den regel som nu gäller beträffande kontrolluppgiftsskyldighet. Bestämmelsen infördes bl.a. därför att man ville underlätta för bankerna. Skulle bankerna inte vara skyldiga att hålla inne preliminär skatt för sådana här räntor, skulle det i många fall sannolikt innebära att skatteinbetalningen vid årets slut inte skulle visa sig bli den rätta. Detta i sin tur skulle innebära att många människor som inte skulle ha behövt deklarera skulle bli skyldiga att göra det. Detta är inte önskvärt, eftersom det skulle medföra mer krångel än vad som är nödvändigt. Slutligen till frågan om grundavdrag, sparavdrag m.m. Jag har inte för avsikt att uppta kammarens tid med att diskutera frågan, eftersom den blir föremål för debatt redan i nästa vecka. Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Vi i moderatera samlingspartiet är ju inte bara intresserade av förenklingar inom skattesystemet, utan intresset gäller också riksdagens debattformer, voteringsformer och röstningsförfarande. Därför skall jag ta tillbaka vad jag sade tidigare när jag ställde flera yrkanden. Jag nöjer mig med att yrka bifall till blott den första reservationen. Yvonne Sandberg-Fries påpekade mycket riktigt att moderaterna skiljer sig från de övriga partierna. Detta är ju oundvikligt, eftersom moderata samlingspartiet är det största och ledande oppositionspartiet. Det vore väl tråkigt, om vi gick i flock med de andra. Dessutom sade Yvonne Sandberg-Fries -- ett mycket vackert namn för övrigt -- att moderata samlingspartiet visar en konservativ ovilja mot förändringar. Jag undrar hur en liberal ovilja mot förändringar ser ut. Det är alldeles riktigt att bankerna har en skyldighet när det gäller att ta fram personnummer. Det är inte en nyhet. Det allvarliga är att det är fråga om en utökning av ett från personlig integritetssynpunkt mindre tillfredsställande system. Jag tror att alla kan hålla med om det. Även Carl Frick betonade detta. På tal om sparande, Carl Frick, får man väl säga att vad som nu sades av Carl Frick faktiskt var mitt i prick. Slutligen vill jag, fru talman, göra det påpekandet att inflationen i år tar 11 % av allt banksparande, så den som spar 10 000 kr. på ett bankkonto eller ett allemanssparkonto får betala 100 kr. till följd av inflationen. Där har vi det avdrag på 100 kr. som socialdemokraterna gör så stor affär av. Det är ju av noll och intet värde.
Fru talman! Med risk att inte kunna vara lika rolig som Hugo Hegeland tar jag på nytt till orda. Jag vill bara att ta upp en sak som Yvonne Sandberg-Fries sade om skattereformen. Hon sade att i och med genomförandet av reformen var möjligheterna till skattefusk och skatteplanering i princip fullständigt stoppade. Jag vill bara stillsamt markera att det är märkligt att man måste ha en generalklausul som skall ta vid där skattereglerna inte räcker.

Fru talman! I den proposition som delvis ligger till grund för det betänkande som vi nu skall debattera har regeringen tagit upp en del av de konkurrenssnedvridande effekter som kommer att finnas inom mervärdebeskattningen. Det är beklagligt att regeringen inte har haft ambitionen att skapa en konkurrensneutral mervärdebeskattning. Basbreddningen inom momsområdet innebär ju bl.a. att fot och naprapatvård momsbeskattas från årsskiftet. Det får till följd att naprapatvård inte längre blir konkurrensneutral mot kiropraktikervård. Denna negativa effekt kan lätt undvikas. Personliga vårdtjänster som enligt nuvarande bestämmelser är undantagna från mervärdebeskattning skall enligt moderat uppfattning även framdeles vara befriade från mervärdebeskattning, oavsett vem som tillhandahåller ifrågavarande tjänst. Enskild verksamhet inom omsorgsområdet som riktas direkt mot vårdgivare kommer att belastas med mervärdeskattekostnader avseende den skattefria verksamheten. Bedrivs motsvarande verksamhet i kommunal regi eller i enskild regi, varvid upphandling sker från kommunens sida, erhålls full kompensation för mervärdeskatten. I tider då den offentliga sektorn står inför stora förändringsbeslut är det orimligt att mervärdebeskattningen utformas på det sätt som jag har gett exempel på. Det innebär nämligen en utökad ''Dagmarism''. Det är ju anmärkningsvärt att inte regeringen visar intresse av att skapa konkurrensneutralitet ens på detta viktiga område, särskilt som efterfrågan på omsorg kommer att öka dramatiskt, inte minst inom äldreomsorgen. Mervärdebeskattningen styr oss således mot en fortsatt planekonomi inom omsorgsverksamheten. För undvikande av skattekostnader måste nämligen all verksamhet inom ifrågavarande områden kanaliseras via kommunsektorn. Det är inte bara stelbent och byråkratiskt. Det står i klar strid mot marknadsmässiga principer. Valfriheten för enskilda människor begränsas i hög grad. Motsvarande konkurrenssnedvridande effekter kommer också på idrottsområdet. I vissa fall blir spelaravgifter momsbeskattade efter årsskiftet. Det är ytterligare ett exempel på hur den beslutade skatteomläggningen drabbar idrottsrörelsen i vårt land. I betänkandet behandlas också ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Utskottets majoritet vill inte stimulera till ett ökat motorintresse bland våra ungdomar. På annat sätt kan man inte tolka majoritetens förslag att fortfarande kräva dubbel accis och dispensavgift i samband med att bl.a. motorfordonsintresserade ungdomar bygger ett s.k. amatörbyggt fordon. Trots att huvudparten av de delar som används vid dessa amatörbyggen tidigare har funnits på ett accisbelagt motorfordon, måste man erlägga ny accis efter ombyggnaden. Dessutom måste man erlägga en s.k. dispensavgift på 7 000 kr. Dispensavgiften grundas på bestämmelser om nya avgasregler från 1989 års bilmodeller. Den kommer att ge upphov till mycket stora problem för många motorfordonsentusiaster. Möjligheten att importera äldre fordon har i stort sett omöjliggjorts. Kostnaderna för en amatörbyggare att få ett fordon av normalstorlek godkänt för körning på svenska vägar uppgår till ca 23 000 kr. Härav uppgår accisoch dispensavgift till nästan 18 000 kr. Det är enligt moderat uppfattning ett orimligt avgiftsuttag. Vi moderater vill inte heller motarbeta intresset för veteranbilar. Det är enligt vår uppfattning oacceptabelt att införsel och innehav av äldre, kulturhistoriskt intressanta fordon försvåras genom stela och omotiverat hårda skatteregler. Vi vill därför införa en rullande 30-årsgräns avseende vägskattebefrielse för denna typ av fordon. Dessutom bör inte 30 år gamla eller äldre fordon beläggas med accis vid införsel. Vi föreslår i stället ett schablonbelopp i likhet med vad som gäller i bl.a. Norge. Beloppet där är 1 500 kr., som kan tjäna som riktmärke för oss. I reservation nr 7 uttalar vi tillsammans med centern att s.k. A-traktorer, som enbart används i jordbruk, skall hänföras till jordbrukstraktorer. Eftersom dessa traktorer inte används för entreprenadverksamhet utan enbart för jordbrukets eget behov är det inte rimligt att hänföra dessa fordon till trafiktraktorer. Det får till följd t.ex. att man beträffande transporter av betor, potatis och spannmål, som har skett med A-traktorer, i flertalet fall återgår till att utföra dessa transporter med vanliga jordbrukstraktorer. Det innebär på många olika sätt en klar försämring. Det är därför märkligt att utskottets majoritet fortfarande håller fast vid den orimliga beskattningseffekt som jordbrukare med A traktorer efter den 30 juni i år har drabbats av. När det gäller den proposition som behandlas i detta betänkande vill jag framhålla att vi vägrades att motionera om den typ av konkurrenssnedvridande effekter i momsbeskattningen som jag nämnde inledningsvis i mitt anförande. Vi kommer därför att under den allmänna motionstiden återkomma med dessa självklara krav på en konkurrensneutral momsbeskattning. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt att enskilda människor ges möjlighet till valfrihet inom vård och omsorg. För att vi skall kunna uppnå detta mål måste exempelvis momsbeskattningen ändras. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservation 3 i detta betänkande. Jag har dock inte för avsikt att begära votering.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson talade inledningsvis så vackert om naprapater och om alternativ medicin att jag började fundera över varför han inte nämnde zonterapeuterna också. Det gällde ju ändringar i vägtrafikskattelagen. Åtminstone i det sammanhanget använder vi ju fötterna, dvs. begagnar apostlahästarna. Men så småningom kom han in på det här betänkandet om ändringar i vägtrafikskattelagen. Vi i centern har funnit anledning att ställa oss bakom reservation 4 om veteranbilar. Vidare har vi funnit anledning att avge en reservation i anledning av en motion som har väckts av bl.a. centerpartister och som handlar om motorsågsbränsle. Det handlar om vikten av att styra med hjälp av skatter, något som vi har talat om i många avseenden. Det framgår av många betänkanden. Vi tycker alltså att politiker skall styra med skatter t.ex. när det gäller miljöfrågor. Om så inte blir fallet, finns det en risk att ett motorsågsbränsle som är ofarligare för den som arbetar med det och som alltså innebär en bättre arbetsmiljö slås ut på grund av att det blir för dyrt. Likaså står vi bakom reservation 7 om A-traktorer. Vi tycker inte att det finns någon anledning att kräva en strängare beskattning av dessa traktorer i de fall där man kan fastställa att traktorerna är rena arbetsredskap. I det sammanhanget finns det centermotioner som vi har följt upp.

Herr talman! Ibland är det svårt att finna rim och reson i vårt utskotts resonemang. Man skriver t.ex. i detta betänkande att det i Sverige pågår ett arbete som syftar till en styrning mot miljövänligare bränslen, fordon och fartyg. Sammanhanget är sådant att man kan tro att det underförstås att utskottet verkligen ställer upp på detta. Men det förhåller sig ju precis tvärtom. Man höjer frigränsen för tunga landsvägsfordon, så att dessa fordon får det lättare i konkurrensen med spårburen trafik. Det gäller just de utländska fordonen. När det gäller dessa handlar det väl om långväga transporter, för vilka just spårburen trafik borde utnyttjas. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till varför man gör på det viset. Vi har alltså föreslagit att det beträffande nuvarande skattepliktsgräns, som är 3 500 kg, inte skall ske någon höjning till 6 000 kg. Sedan har vi i vår motion föreslagit gemensamma nordiska miljöavgifter. Här säger utskottet att ett inslag i det nordiska samarbetet är att söka gemensamma nordiska lösningar. Med den motiveringen avstyrker man vårt yrkande. Kan herr talmannen förstå ett sådant handlande? Jag kan inte göra det. Men vi får hoppas att Kjell Nordström ger oss en förklaring. Till slut några ord om elbilarna. En särskild skatteklass för elbilar, ja, t.o.m. befrielse från fordonsskatt, är ju ett gammalt krav från vår sida. Den reservation som Maggi Mikaelsson och jag har undertecknat grundar sig dock på en motion från två moderater. Ett tag kunde man nästan tro att moderaterna hade en sorts nyvaknat intresse för miljövänlig teknik. Men så väl var det inte i detta sammanhang, för moderaterna i utskottet har inte ställt upp på elbilsreservationen. Det skall bli spännande att se hur det blir på olika håll i voteringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8 och vill meddela att jag kommer att begära votering på den punkten. I övrigt står vi i miljöpartiet de gröna bakom våra reservationer. Men i detta sammanhang yrkar vi inte bifall till dem.

Herr talman! I proposition nr 37 föreslår regeringen förändringar av vägtrafikskatten för utländska fordon. Bakgrunden till dessa förslag är att de nordiska samarbetsministrarna redan 1985 tillsatte en arbetsgrupp som skulle undersöka förutsättningar för mera likartade regler för fordonsavgifter i de nordiska länderna. Arbetet har varit ett led i strävan att utveckla Norden som hemmamarknad, och förslagen i propositionen innebär att den gränsöverskridande trafiken underlättas. Beträffande den viktgräns för fordons och kilometerskatt för utländska fordon som används i Sverige föreslås en höjning från nuvarande 3 500 kg till 6 000 kg. Även beträffande den körsträckegräns som gäller för kilometerbeskattningen föreslås en höjning, från 50 Avsikten med förenklingarna är särskilt att underlätta trafiken i gränsområden. Speciellt viktig är den föreslagna höjningen av skattepliktsgränsen till 6 000 kg, något som skulle medföra att lättare distributionsbilar helt kunde undantas. I propositionen föreslås också en del förändringar av mervärdeskatten vad gäller hyra av bil eller motorcykel för yrkesmässig trafik liksom att uttagsbeskattning även skall omfatta den kommunala förvaltningen av egna bostadsfastigheter. Kommunerna föreslås även få rätt till statsbidrag när man utger bidrag eller andra ersättningar till kommunalförbund i vissa fall. Slutligen föreslås vissa följdändringar i lagen om mervärdeskatt och i lagen om omsättningsskatt på vissa värdepapper på grund av ändringar i annan lagstiftning. Alla partier utom miljöpartiet har i skatteutskottet tillstyrkt samtliga förslag från regeringen. Miljöpartiet vill i enlighet med reservation 1 att propositionen skall avslås. Miljöpartiet kan inte acceptera att vi underlättar för den gränsöverskridande trafiken. Men även miljöpartister måste i denna fråga, liksom i en del andra frågor, inse att vi knappast kan diktera villkoren själva. Detta förslag är i mångt och mycket ett resultat av en förhandling där man faktiskt tvingats att både ge och ta. Målsättningen har varit att försöka få till stånd en mer likartad beskattning beträffande fordonstrafiken. Men olikheterna mellan de nordiska länderna är faktiskt så stor att det har visat sig vara omöjligt att komma fram denna väg. I samband med behandlingen av propositionen tog utskottet upp ett antal motioner som väcktes under den allmänna motionstiden. Detta har resulterat i ytterligare nio reservationer. Reservationer med i stort sett likalydande innehåll har behandlats av denna kammare vid ett flertal tillfällen. Jag avser därför inte att kommentera alla. Men jag vill säga några ord om reservation 3 som gäller amatörbyggda bilar. Regeringen avgjorde i juni månad detta år ett antal besvärsärenden om s.k. årsmodellsdispens som innebar att ett flertal av dessa fordon, som satts samman av bilentusiaster, erhållit s.k. årsmodellsdispens. Inom trafiksäkerhetsverket pågår nu ett arbete med att utforma föreskrifter för en årsmodellsdispens som säkerligen kommer att tillfredsställa många bilentusiaster. Detta innebär att både motionären och reservanterna borde vara nöjda med att kraven i viss mån håller på att tillgodoses. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag har inte fått något rejält besked av Kjell Nordström om huruvida det nordiska samarbetet skulle kunna gå ut på gemensamma miljöavgifter för transporter. Dessutom saknar jag fortfarande miljövänligheten i att gynna tunga eller medeltunga lastbilstransporter framför spårburen trafik.
Herr talman! Jag har förståelse för att Gösta Lyngå på många områden vill ha bättre miljö. Om det är vi överens. Men det är inte säkert att det i alla sammanhang skulle vara bättre att använda spårbunden trafik när det gäller gränsöverskridande trafik. Det finns inte så värst många spår som korsar gränserna. Det skulle i många fall bli mycket långa resor, ofta med dieseldrivna tåg. För miljön tror jag att detta förslag är rätt bra jämfört med att köra långa sträckor med tåg med dieseldrivna lok.
Herr talman! Det är just vid långa transporter man skall använda järnvägen. Det är där man skall profilera järnvägen. Vid korta transporter har landsvägstrafiken en klar plats. Det är den sortens miljöstyrning av trafiken som vi vill ha. Det är den sorten vi hade hoppats att kunna arbeta för gemensamt med de andra nordiska länderna.
Herr talman! Det mesta av landsvägstrafiken utgörs inte av långa resor. En föredragshållare som jag hade möjlighet att lyssna till för en tid sedan berättade att 90 % av alla landsvägstransporter med lastbil är kortare än 10 mil. Den föredragshållaren sade att alternativet inte var att använda järnväg, utan snarare att använda häst och vagn.

Herr talman! Jag vill först beklaga att det på grund av kommunikationsmissar mellan mig och utskottskansliet blev ett särskilt yttrande av min reservation i utskottet, och det yttrandet kan jag inte yrka bifall till. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till vänsterpartiets motion JU9. Ingen har hittills ifrågasatt behovet av denna lag sedan den första riksdagsbehandlingen av dess fortsatta giltighet 1972. Så står det i betänkandet. För egen del kan jag endast svara för de tre år som jag har varit med. Hösten 1988 var jag ny och oerfaren, och år 1989 hade jag en ersättare. Därför är det först i år som jag har kunnat sätta mig in i bakgrunden till lagens tillkomst. Jag tyckte att jag måste göra det för att kunna bilda mig en uppfattning om nödvändigheten av att den finns kvar. Föregångarna till 1952 års tvångsmedelslag var de krigslagar som infördes under andra världskriget med början 1940. Den 8 januari 1940 skrev liberalen Torgny Segerstedt i Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning: Lagen är en direkt kopia från Hitlers tredje rike, och att när polisen får rätt att avlyssna våra telefoner, läsa våra brev, bura in oss på en månad utan vidare spisning, då kan det bli en smula fason på denna lilla filial till det stora mönsterlandet. Det var ungefär vad många tyckte om krigslagarna. Dessa lagar upphörde att gälla när 1944 års lag antogs. Men sedan hände det saker. Den s.k. Enbomsaffären blev startskottet till den spionhysteri som massmedia med Herbert Tingsten i spetsen piskade upp. Man manade till ett förnyat införande av krigslagarna, och då som nu fanns handlingskraftiga politiker lyhörda för de stämningar i samhället som pressen speglade. Därför blev 1952 års tvångsmedelslag en fortsättning på samma tänkande som krigslagarna var uttryck för. Kammardebatten från 1951 är en mycket intressant läsning. Det tog någon timme för mig att läsa den, men det var det värt. Propositionen, remissinstanserna, betänkandet och sedan kammardebatten handlade helt om att denna lag behövdes -- eller inte behövdes -- för att skydda landet mot spioneri. Många riksdagsledamöter var bekymrade över att så snart behöva göra avsteg från konventionen om mänskliga rättigheter som nyss hade undertecknats. Ja, flera uttalade sorg över att den demokratiska ordning som infördes när krigslagarna avskaffades blev så kortvarig. Under de år som gått har tyngdpunkten i regeringens propositioner men framför allt i utskottets skrivningar kommit att mer ligga på de andra i lagen uppräknade brotten än spioneri. Men det var just risken för spioneri som var orsak till att lagen stiftades. Förklarligt nog är det i dag inte lika gångbart att tala om att denna lag behövs för att förhindra spioneri i landet. I årets proposition står att SÄPO i en skrivelse anfört att 1952 års tvångsmedelslag utgör en nödvändig grund för den verksamhet som SÄPO bedriver samt att de möjligheter som lagen ger också har utnyttjats. Det är allt vad som står. Helt klart har det gått slentrian i hanteringen. SÄPO vill självklart ha så långtgående befogenheter som möjligt, och det vill väl alla säkerhetstjänster. Men det är riksdagens skyldighet att göra en självständig bedömning av SÄPOs önskemål. Riksdagen har ett ansvar att redovisa motiven för behoven av en fortsatt giltighet av lagen, utöver motivet att det är SÄPOs önskemål. Herr talman! Jag yrkar därmed avslag på propositionen och betänkandet och bifall till vänsterpartiets motion.

Herr talman! Miljöpartiet har i en motion yrkat avslag på regeringens proposition om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag. Det gjorde vi därför att vi inte tyckte att det fanns tillräckliga skäl att bifalla propositionen. Vi anser att det är fel att ha en årlig ritual som går ut på att förlänga denna tvångsmedelslag utan en noggrann prövning. Vi tycker också att insynen i säkerhetsarbetet är otillräcklig. Uppenbarligen avser regeringen att lägga fram ett förslag till en mer varaktig lag i dessa frågor samtidigt som man föreslår ändringar i rättegångsbalken. Det är bara märkligt och synd att det skall behöva ta så lång tid. Insynen i SÄPOs arbete är en svår fråga. Riktlinjerna skall naturligtvis debatteras som vilken annan viktig politisk fråga som helst, men de konkreta arbetsmetoderna kan inte alltid debatteras på det sättet. Det skulle försämra möjligheterna att utföra ett effektivt säkerhetsarbete. Jag tror att de flesta människor inser att det tyvärr är nödvändigt med ett sådant säkerhetsarbete så länge världen ser ut som den gör. Det finns internationell terrorism, och det finns odemokratiska grupper som vill tvinga fram förändringar på odemokratisk väg, även med hjälp av våld. Samtidigt framförs kraftig kritik mot det sätt på vilket SÄPO har arbetat. Bl.a. kritiseras sättet att använda buggning. Avlyssning är ett sätt att missbruka tvångsmedelslagen. Vi i miljöpartiet anser att säkerhetspolisen har gjort sig skyldig till sådant missbruk. Vi anser också att man i Sverige tar för lätt på riskerna med detta. Säkerhetspolisen behövs, men den får inte arbeta så att den utgör en fara för demokratin. Vi vet ännu inte tillräckligt mycket om hur SÄPO kommer att fungera i sin nya skepnad. Däremot vet vi att insynen i SÄPOs arbetsmetoder måste bli bättre. Tills vi har fått fram bättre lösningar när det gäller att skapa löpande insyn i säkerhetsarbetet får vi nöja oss med att justitieutskottets ledamöter håller direktkontakt med dem som leder säkerhetsarbetet. Vi i Sverige är inte ensamma om detta problem; det finns också i andra länder. Det vore naturligtvis bra om vi genom att ta lärdom utifrån kunde finna bättre former för hur den nödvändiga insynen i och kontrollen av säkerhetsarbetet skall äga rum. Herr talman! Vi vill dock inte denna gång säga nej till att förlänga tvångsmedelslagen. Till nästa år måste kraven skärpas.

Herr talman! I det betänkande från justitieutskottet som kammaren nu behandlar tillstyrks regeringens förslag om förlängning av 1952 års tvångsmedelslagstiftning. Lagen gäller vid förundersökning angående vissa brott mot rikets säkerhet och vissa andra grövre brott. Det är fråga om tilläggs och undantagsbestämmelser till de grundläggande reglerna i rättegångsbalken om straffprocessuella tvångsmedel. Det gäller möjligheterna till häktning, beslag och kvarhållande av postförsändelser, och det gäller utvidgade möjligheter att använda hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Tillstånd till sådana åtgärder får lämnas även om det för brottet är föreskrivet lindrigare straff än vad som krävs enligt rättegångsbalken. 1952 års tvångsmedelslag -- det sägs också i propositionen -- utgör en nödvändig grund för den verksamhet som säkerhetspolisen bedriver, både när det gäller att bekämpa brott mot rikets säkerhet men också när det gäller att bekämpa terroristdåd. Det är alltså fråga om utomordentligt allvarlig brottslighet. Som anges i utskottsbetänkandet rör det sig om brott som grov mordbrand, kapning, luftfartssabotage, flygplatssabotage, grovt sabotage, krigsanstiftan, spioneribrott samt försök och förberedelse till stämpling. Det är alltså utomordentligt allvarlig brottslighet. Tyvärr är läget det att även om man har förhoppningar om en bättre värld så lever vi i dag i en värld där den här typen av brott är relativt vanligt förkommande. Vi känner till att under de senaste åren har det begåtts en rad terroristdåd ute i Västeuropa som också till en del har haft kopplingar till Sverige. Det är naturligtvis utomordentligt betydelsefullt att säkerhetspolisen har tillgång till arbetsmetoder som gör det möjligt att bekämpa den här sortens brottslighet. I det utredningsarbete som har bedrivits om säkerhetspolisens arbetsmetoder har såväl den särskilda utredaren Carl Lidbom som SÄPO--kommittén konstaterat att det finns ett klart behov av lagstiftningen.

Det tycker jag är viktigt att ha i minnet. Visst kan man ha farhågor, och det har man väl alltid kring hemlig verksamhet som bedrivs av säkerhetspolis på olika håll, för att verksamheten inte bedrivs på ett riktigt sätt. Men vid upprepade granskningar har det konstaterats att de bestämmelser som gäller enligt den här lagstiftningen har tillämpats på ett korrekt sätt av säkerhetspolisen. Jag tycker att Krister Skånbergs synpunkter i det särskilda yttrandet, där han markerar att den parlamentariska kontrollen är viktig, är någonting att ta fasta på. SÄPO-kommittén föreslog en utvidgad parlamentarisk kontroll, dels genom rikspolisstyrelsens lekmän, dels i form av inrättande av en särskild registernämnd. Samtidigt markerades av SÄPO-kommittén att riksdagen och dess justitieutskott har en betydelsefull roll att spela här. Som Krister Skånberg säger i det särskilda yttrandet, bör den kontroll som justitieutskottet har att utöva göras fortlöpande någon gång om året. Det är en synpunkt som jag tycker är värdefull och som jag vill ta fasta på. Det finns alltså ett uttalat behov av den är lagstiftningen, och som Berith Eriksson sade i sitt anförande är det nu egentligen första gången som lagstiftningen på allvar ifrågasätts, utom vid dess tillkomst då det var en debatt i kammaren. Även vpk har i justitieutskottet -- om jag går tillbaka till tiden innan Berith Eriksson kom med i utskottet -- vid flera tillfällen varit med om att tillstyrka förlängning av lagstiftningen. Det visar på att det finns ett behov av denna lagstiftning och jag ser inte att utvecklingen under de senaste åren har gjort den obehövlig. Snarare är det tvärtom, att det finns allvarliga indikationer på terroristattacker och liknande ute i Europa som även vi i Sverige måste ha möjlighet att skydda oss mot. Jag ber, herr talman, att få tillstyrka utskottets hemställan och yrka avslag på de särskilda yrkanden som Berith Eriksson har ställt under debatten här i dag.

Herr talman! Både Krister Skånberg och Lars-Erik Lövdén pratar om terrorister. För att bekämpa terrorism har vi terroristlagen, som ger ungefär samma möjligheter som den lag vi nu diskuterar. När tvångsmedelslagen kom till, gällde det spionage och skydd för rikets yttre och inre säkerhet, och man uttryckte sig som så att vi skall inte huttla med farliga spioner. I sådana fall får man inte vara så noga med rättssäkerheten. Det tycker jag inte håller riktigt i dag. Kärnan i den här lagen och användningsområdet för den är ju att man skall kunna anhålla, häkta, öppna brev och andra postförsändelser, avlyssna telefon osv. på svagare skäl än vad som annars skulle vara fallet. Det är detta lagen egentligen är till för. De uppräknade brotten har ett mycket högre straffvärde än sex månader till två år, beroende på vilket tvångsmedel man avser att använda, och jag ifrågasätter behovet av den här lagen. Lars-Erik Lövdén kanske har andra rapporter än vad jag har tillgång till. Jag har bara den lilla snutten i propositionen om att SÄPO anser att tvångsmedelslagen skall vara kvar. Det var just det förhållandet att man skriver att man avser att permanenta lagen som fick mig att reagera. Om den permanentas, har riksdagen inte längre möjlighet att varje år försöka ta ställning till den. Jag tycker nog att om den behövs, måste det också läggas fram en helt annan redovisning för varför den behövs och hur den används. Någon sådan har vi inte i dag, när vi skall ta ställning till en förlänging.
Herr talman! Berith Eriksson hänvisar till terroristlagstiftningen när det gäller bekämpande av terroristbrott. Nu är det ju så, Berith Eriksson, att vänsterpartiet inte är anhängare av terroristlagstiftningens bestämmelser i det här avseendet. Det visar på blottan i er argumentation. Ni vill avskaffa både de särskilda bestämmelserna i terroristlagstiftningen och 1952 års lag. Det skulle, menar jag, medföra utomordentligt stora svårigheter för säkerhetspolisen att över huvud taget bedriva någon meningsfull verksamhet för uppdagande och bekämpande av terroristbrott. Lagstiftningen har visat sig vara nödvändig och värdefull i säkerhetspolisens arbete. En annan sak är, som jag sade till Krister Skånberg, att det är utomordentligt angeläget att vi har en riktig parlamentarisk kontroll och insyn i säkerhetspolisens verksamhet. Den insynen kan utövas på olika sätt. Ett är via justitieutskottet, ett annat är via rikspolisstyrelsens lekmän och ytterligare ett sätt är via den tillsyn som justitiekanslern och justitieombudsmännen bedriver. Såsom påpekats av bl.a. SÄPO-kommittén, finns det anledning att skärpa kontrollen och insynen. Vissa steg i den riktningen har också tagits sedan Jag vill än en gång yrka avslag på Berith Erikssons särskilda yrkanden och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker att vi från miljöpartiets sida har givit en signal om att när den prövning kommer till stånd som absolut måste göras om man skall permanenta lagen, då krävs det ett mycket mycket bra och gediget underlag som visar att en sådan här lag är nödvändig. Jag förutsätter att alla partier den gången kommer att delta i debatten. Det vore värdefullt om tiden kunde användas klokt, bl.a. till att samla in erfarenheter från hur man löser de här mycket känsliga frågorna i andra länder. Jag tycker som Berith Eriksson att det är olustigt att tvingas tillgripa extraordinära lagar, undantag från normal lagstiftning, men vi tycker som sagt inte att vi den här gången ändå vill avslå förslaget om förlängning. Vi kräver bättre argument inför nästa prövning.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén försöker blanda bort korten. Vi debatterar 1952 års tvångsmedelslag. Lars-Erik Lövdén säger att den skall användas för att bekämpa terrorism och säger att vänsterpartiet vill bli av med terroristlagen. När det gäller vänsterpartiet och terroristlagen är det det medel som man tar till i nästa led och som går under benämningen kommunarest som vi mycket skarpt har uttalat oss emot. Vi är nog inte ensamma om det.
Herr talman! Vi kan naturligtvis tvista om denna fråga, Berith Eriksson, men även i terroristbestämmelserna finns det möjligheter till tvångsmedel av samma karaktär som i 1952 års lag. Om jag inte missminner mig var ni även där kritiska till bestämmelserna. Det hänger kanske samman med att i de bestämmelserna inte krävs någon misstanke om bestämt brott för att de skall kunna tillämpas. Här är rättssäkerhetsgarantierna tydligare, eftersom här krävs misstanke om ett bestämt brott. Men vi behöver inte tvista mer om det. Jag menar att det finns väldigt starka skäl för att förlänga giltigheten ytterligare ett år. Har det visat sig att lagstiftningen är så pass viktig för säkerhetspolisens arbete bör den på sikt permanentas och arbetas in i rättegångsbalken.

Herr talman! När jag har tittat på gamla protokoll kan jag konstatera att telefonavlyssning inte heller är en ny företeelse. I Sandlerrapporten kan man utläsa att hemliga polisen under krigsåren avlyssnade 11 183 972 svenska telefonsamtal. Av dessa föranledde 384 028 skriftliga rapporter. Alltså var 10 799 951 av samtalen av mer privat natur och föranledde inte ens rapport hos den rapportskrivande polisen. Antalet avlyssnade samtal har väsentligt minskat, åtminstone de som redovisas. När det gäller nyttan av avlyssningen i förundersökningshänseende är det i 50 % av fallen som polisen anser sig ha haft nytta av avlyssningen. 1989 byggdes reglerna för avlyssning ut. Det innebär att antalet avlyssningar nu kommer att kraftigt öka. Det föranleder oss reservanter att kräva att en mer utförlig och precis rapportering av avlyssningens omfattning skall ske. Vi har även en reservation med krav på att en redovisning av omfattningen av brytande av brevhemligheten skall ske. Utskottet hänvisar till att brevkontroll inte är hemlig. Motionen väcktes efter det att det hade kommit fram att tidningen Brand hade fått sin post beslagtagen. Svenska Journalistförbundet uttalade oro över att reaktionen hos allmänheten inte blev större. I justitieutskottets betänkande JU25 med anledning av proposition 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor behandlades frågan huruvida särreglering behövdes för att hindra att integritetskänsliga uppgifter röjs som en bieffekt av tvångsmedelsanvändningen. Utskottet ansåg då att ändamålsprincipen och proportionalitetsprincipen gav tillräckligt skydd. Frågan om brevhemligheten har nyligen varit uppe i kammaren efter konstitutionsutskottets behandling av tryckfrihetsoch sekretessfrågor. Konstitutionsutskottet skrev i sitt betänkande att utskottet utgick från att regeringskansliet fortlöpande följer frågan om skyddet av anonymitetsintresset. I vår reservation föreslår vi att en redovisning sker av tvångsmedlet beslag av brev eller postförsändelser. Vi tycker att det skulle vara värdefullt som ett sätt att följa frågan vad gäller anonymitetsintresset. Jag yrkar bifall till de två reservationerna i betänkandet.

Herr talman! I en reservation till det här betänkandet om telefonavlyssning m.m. har vi kritiserat regeringen för att den till synes lättvindigt godtagit att rikspolisstyrelsen inte lämnat redovisning av telefonbevakning. Vi kräver en betydligt fylligare och innehållsrikare redovisning vad gäller hemlig telefonavlyssning. På den första punkten har vi i utskottet fått en sorts förklaring, som vi denna första gång får godta. Verksamheten hade pågått så kort tid. Vi tycker fortfarande att man skulle ha redovisat den, men okej. Det må bli bättre nästa gång. På den andra punkten däremot har vi lagt fram förslag till hur en sådan fylligare och innehållsrikare redovisning kan ske. Vi vill alltså att varje fall där den extraordinära åtgärden med hemlig telefonavlyssning eller öppnande av brev tillgrips skall rapporteras. Det skall alltså finnas ett särskilt rapportblad där man anger vad skälet var, vilket brott man misstänker. Man skall också följa upp med att tala om när ärendet är slutbehandlat och vilken betydelse avlyssningen eller öppnandet av brevet har haft för att klara upp ärendet. En sådan redovisning kommer att bli mycket omfångsrik, som framgick av Berith Erikssons anförande. Det rör sig ändå om många fall. Det ger i alla fall en bättre möjlighet till överblick än att gå in i alla handlingar. Det får tillgripas när rapporterna visar att man misstänker missbruk eller felaktigt bruk av den integritetskränkande åtgärden telefonavlyssning, teleövervakning eller öppnande av brev. Det bör följas upp. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationerna

Herr talman! Regeringen har i skrivelse underrättat riksdagen om omfattningen av telefonavlyssning vid förundersökning i brottmål. Bestämmelserna om telefonavlyssning är enligt min mening rigorösa. För att telefonavlyssning skall få användas krävs att det för brottet inte föreskrivs lindrigare straff än fängelse i två år. Det är alltså enbart mycket grova brott som öppnar den här möjligheten. Det krävs dessutom att det skall vara av synnerlig vikt för utredning för att telefonavlyssning skall få tillgripas. Tillstånd till hemlig telefonavlyssning meddelas av domstol på begäran av åklagaren. Tillstånd får meddelas för högst en månad. Behöver telefonavlyssningen ske under längre tid, måste frågan prövas på nytt. Sedan länge ges dessutom en förhållandevis fyllig redogörelse till riksdagen om omfattningen av telefonavlyssningen. 211 personer, som samtliga var misstänkta för grova narkotikabrott, och 24 personer som var misstänkta för annan grov brottslighet. Det framkommer ingen märkbar minskning eller ökning av antalet telefonavlyssningar om man jämför 1989 års siffror med tidigare års, såvida man inte, som Berith Eriksson gör, går tillbaka till krigsåren -- men detta är ju inte jämförbart. I de år 1989 avlyssnade fallen har det redovisats att avlyssningen i genomsnitt uppgått till 44 dagar och att avlyssningen haft betydelse för förundersökningen i 51 % av fallen. Mot den här bakgrunden anser majoriteten i utskottet att redogörelsen till riksdagen av telefonavlyssningsfallen är fyllig nog. Vänsterpartiet och miljöpartiet säger i sin reservation att de vill ha en redovisning av vilka som är beslutande och verkställande organ, hur länge avlyssningen pågått och vilken betydelse avlyssningen haft för förundersökningen. Uppgifterna skall enligt reservanterna sändas in till ett centralt organ, som i sin tur skall lämna en redovisning till riksdagen och regeringen. Men allt detta är faktiskt gjort. Det är precis en sådan redovisning som vi nu behandlar, och det är därför vi vet vilka siffrorna är. Om så inte hade varit fallet, skulle vi inte ha haft det underlag som nu finns för vårt betänkande. Frågan om färdiga förundersökningar nämns också i vänsterpartiets och miljöpartiets reservation. Men färdiga förundersökningar går det redan nu alldeles utmärkt att få reda på och gå igenom, om man så önskar. Om sedan redovisningen sker på ett rapportblad eller i brev måste väl ändå vara ganska ointressant för riksdagen. Vänsterpartiets och miljöpartiets krav är såvitt jag förstår helt tillgodosedda. I reservation nr 2 anför vänsterpartiet och miljöpartiet att likartade regler skall finnas också för brevkontroll. De kräver att beslutande och verkställande organ skall anges liksom den gärning som misstanken avser och vilken försändelse som öppnats. Men alla dessa uppgifter ges redan i dag. Om en postförsändelse tagits i beslag, skall det upprättas ett beslagsprotokoll, av vilket framgår vem som är beslutande och vem som är verkställande. I protokollet skall dessutom de beslagtagna föremålen noga beskrivas, och det skall anges vilket brott som misstanken avser. Vidare skall, så snart det kan ske utan men för utredningen, såväl mottagaren som avsändaren, om denne är känd, underrättas om beslaget. Om beslaget beslutats av annan än domstol, kan den misstänkte begära domstols prövning av beslagsbeslutet. Eftersom brevkontroll inte är en hemlig åtgärd på samma sätt som telefonavlyssning, finns det inget skäl för riksdagen att begära den redovisning som vänsterpartiet och miljöpartiet kräver. Här sker kontrollen, som jag ser det, av den misstänkte själv, som får reda på vad som görs. Dessutom kan den misstänkte utöva kontrollen genom att gå till domstol, om han inte är nöjd med det gjorda beslaget. Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Sanningen om telefonavlyssningen tycks i dag vara att om man använder en offentlig telefonkiosk så kan samtalet bli avlyssnat och bandat.

En kriminalreporter ringde och berättade om en rättegång, där man i förundersökningen avlyssnat just en telefonkiosk. Det var en annan person än den misstänkte som ringde ett samtal. Av det samtalet kunde man få argument som kunde användas mot en tredje person. Det verkar inte som om detta är särskilt kontrollerat och betryggande. Jag förstår inte att man inom ett visst parti för ett sådant oväsen över folk och bostadsräkningen och kallar denna för integritetstänkande, när man samtidigt i det partiet anser att sådan här telefonavlyssning kan godtas. Jag avsåg inte att på något sätt seriöst jämföra siffrorna från krigsåren med dagens. Jag tyckte bara att det var roligt att göra det.
Herr talman! Det är nog ändå så att vårt förslag, som vi framfört efter samråd med justitieutskottets sakkunniga kansli, skulle ge en bättre och enklare möjlighet att få en överblick. Den rapportering av den hemliga telefonavlyssningen som ges i betänkandet är väldigt summarisk. Vill man i dag ha en bättre insyn, måste man gå igenom väldigt många handlingar. Det har i varje fall jag fått lära mig när jag försökt sätta mig in i detta ärende. Därför skulle det förslag som vi framfört i vår reservation faktiskt göra det mycket enklare för justitieutskottets ledamöter att skaffa sig en överblick, om de skulle vilja använda sig av den möjligheten. Det skulle t.ex. ges möjlighet att göra vissa stickprovskontroller. Jag tror att en sådan insyn skulle minska riskerna för missbruk.

Vi står naturligtvis fast vid reservationen.
Herr talman! När man lyssnar till Krister Skånberg får man uppfattningen att han tror att åklagare och domstolar konspirerar mot misstänkta personer. Det måste väl ändå vara riksdagen som beslutar om ramar och lagar, som sedan domstol, åklagare och polis skall arbeta efter. Hur tänker sig Krister Skånberg att han skall göra om han misstror domstolen? Skall han klandra domstolen eller skall han säga att åklagaren eller domarna gjort sig skyldiga till fusk? Jag kan faktiskt inte riktigt förstå vad han menar. Bestämmelserna är ju alldeles glasklara. Det sägs att det skall finnas en misstänkt person och att brottet skall ha en minimistrafftid på två år. Det framgår också klart att det skall föreligga synnerlig vikt för att man över huvud taget skall få meddela tillstånd för telefonavlyssning. Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda, utgår jag faktiskt ifrån att domstolen är korrekt i sin handläggning av ärendet. Jag utgår också ifrån att åklagaren är korrekt i sin handläggning, eftersom jag tycker att vi lever i ett rättssäkert samhälle. Har man den utgångspunkten är detta beslut viktigt. Vad som är intressant för riksdagen är att veta om den lagstiftning som tillhandahålls för denna typ av verksamhet används i alldeles för många fall. Låt oss säga att vi skulle kunna få reda på att man använder lagstiftningen i 2 000--3 000 fall. Då kanske vi skulle göra den bedömningen i riksdagen att det inte var avsett att det skulle vara på det sättet, och då kan vi ändra bestämmelserna. Jag kan väl ändå inte tro att Krister Skånberg menar att man skall gå in i det enskilda fallet och pröva om domstolen har fattat ett riktigt beslut!
Herr talman! I ett tidigare anförande sade Britta Bjelle att hon tyckte att det vi ville med vår reservation redan var tillgodosett. Då förstår hon inte vad vi är ute efter. Vi är alltså ute efter en fylligare redovisning än den som för närvarande finns. Detta är ett sätt att tillgodose det. Uppenbarligen är inte våra önskemål tillgodosedda, och vi står som sagt fast vid vår reservation.
Herr talman! Ni kräver en fylligare redovisning och har räknat upp vad ni vill ha reda på. Ni vill ha reda på vem som beslutar, vem som är verkställande, hur många ärenden det är och vilken betydelse besluten har. Allt detta finns angivet, och den enda skillnaden är att ni pratar om ett rapportblad medan redovisningen oftast sker i form av brev eller skrivelser till rikspolisstyrelsen eller via data som sedan redovisas för regeringen. ''En fylligare redovisning''. Då måste ni ju tala om vad mer ni vill ha reda på. Ni vill ju inte ha reda på något mer än vad som redan finns i vårt betänkande!
Herr talman! Britta Bjelle sade ''ni'' och då kände jag mig träffad. Jag vill påpeka att det blev en kommunikationsmiss med den här reservationen. Jag skulle nog inte ha försökt utforma förslaget i detalj om jag hade haft möjlighet att titta på det. Jag tycker att det är en verkligt skrämmande utveckling att vi undan för undan bygger upp repressionsapparaten och att vi då också i ökad utsträckning behöver se hur den används, som Britta Bjelle säger. Det är i så fall riksdagens ansvar att företa ändringar i de lagar vi redan har stiftat. Därför yrkar vi på en bättre redovisning.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 7 behandlar fastighetsdomstolar m.m. Vi moderater har återigen tvingats reservera oss -- bl.a. beroende på hanteringen av tingsrätternas arbetssituation. I moderata samlingspartiet ställer vi oss mycket tveksamma till partssammansatta domstolar och även till den typ av specialdomstol, som det här är fråga om. Detta är något som vi även tidigare har redovisat vid många tillfällen. I våras drogs t.ex. plötsligt den summariska processen bort från tingsrätternas handhavande. Det är något som jag fortfarande tycker var felaktigt och som tyvärr även visar tecken på att bli betydligt dyrbarare än man sade sig veta på departementet. Man ändrade alltså arbetsordningen trots att en parlamentariskt tillsatt kommitté redan hade tillsatts för att göra en samlad översyn av domstolarnas uppgifter, av deras arbetssätt och av deras organisation. Regeringen hade av någon orsak, som jag inte förstår, inte tid att vänta på utredningen. Vi moderater reserverade oss då den summariska processen behandlades, bl.a. för att vi ville ha en helhetssyn på domstolsväsendets funktion innan vi tog ställning och därför att, som sagt, en utredning pågår. Nu lägger regeringen fram ytterligare en proposition som kommer att påverka tingsrätternas arbetssituation -- och detta innan domstolsutredningen lagt fram sin helhetsöversyn. Herr talman! Det är möjligt att fastighetsdomstolarna skall avskaffas och att deras arbetsuppgifter skall överföras till tingsrätterna. I Justitiedepartementet har i stället utarbetat ett reviderat förslag som ligger till grund för propositionen. Regeringen förslår nu att mål rörande hyra och bostadsrätt skall överföras till tingsrätterna och där prövas i den sammansättning av tingsrätten som gäller vanliga tvistemål. Övriga mål, som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål, skall även i fortsättningen prövas i fastighetsdomstol. Återigen förändrar man arbetsförhållanden för tingsrätterna trots att en utredning pågår. Det är inte acceptabelt och därför anser vi även från moderat håll att den kommitté som redan arbetar med översynen av domstolsväsendet ges tilläggsdirektiv med uppdraget att även se över fastighetsdomstolarnas verksamhet, speciellt som samtliga dessa mål på sikt eventuellt kommer att föras över till tingsrätterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.